Fru talman! Runar Patriksson har alldeles rätt i att det ska bli en debatt i frågan här i riksdagen men det blir på torsdag, om jag är riktigt underrättad. Då kommer debatten att handla om domstolarna i hela Sverige - inte bara om domstolarna i Värmland, som, såvitt jag förstår, Runar Patriksson här har inskränkt sin debatt till. Om Runar Patriksson uppfattade vad jag sade som att ingen förändring ska ske vid Värmlands domstolar har Runar Patriksson missuppfattat mig. Det arbete som pågår mellan domstolarna i Värmland syftar till förändringar men inte till någon nedläggning av tingsrätter. Anledningen till att man har startat ett arbete för att göra förändringar i domstolarnas sätt att arbeta är just att förhindra att det uppstår ett krav på och en nödvändighet att lägga ned tingsrätter. Vid ett lagmansmöte i Sunne i somras tog tingsrätterna i Värmland initiativ till att starta ett projekt om samverkan mellan tingsrätterna när det gäller administrativa uppgifter och dömande uppgifter. Domstolsverket och de värmländska domstolarna har tillsatt en särskild organisation för att bedriva detta utvecklingsarbete. Jag tycker att de här domstolarna har visat att man har förstått att det finns ett behov av att förändra organisation, samarbetsformer, inre arbetsordning, arbetsrutiner och annat vid domstolarna för att klara de allt större krav som vi ställer på domstolarna. Jag vill säga till Runar Patriksson att rättssäkerheten inte har någonting med antalet tingsrätter att göra. Det handlar om betydligt knepigare frågor.

Fru talman! Det här kan låta bra. Det låter ju som att enigheten är stor mellan departementet och domstolsväsendet i frågan. Det är dock så att vi som sitter i riksdagen inte hittar på sådana här saker helt själva. Visst är det en hel del saker som kommer upp utifrån den egna erfarenheten men framför allt är det så att folk hör av sig. I det här fallet måste jag nog påstå att framför allt juristerna är mycket oroliga just för rättssäkerheten. Efter att ha varit kommunalpolitiker i många år måste jag påstå att en av de frågor där jag känt mest ansvar och som jag ansett vara viktigast är den som handlar om att utse nämndemän som har känning för dem som ska dömas vid den domstol det tingsställe som ligger närmast den kommun där jag varit verksam. Jag har oerhört många exempel på att den personliga kännedomen kanske gör att en ung eller en medelålders människa blir dömd på ett sådant sätt första gången att fortsatt verksamhet vid tingsrätt inte behövs. Jag tror att ju längre bort, ju opersonligare domstolarna blir, desto svårare blir det att döma rätt. Det var min mening med ordet rättssäkerhet. Det kanske är en enklare rättssäkerhet än den juristerna själva kan bedöma, men det är min bevekelsegrund när jag tar upp en sådan här fråga. För övrigt verkar det alltså som om en del sammanslagningar kommer att ske. Tingsställen kommer att försvinna på vissa ställen i Värmland, för det är klart att det finns orter där de ligger nära varandra. Jag är tveksam till om kompetenshöjningen kan kompensera en geografisk försämring. Jag har inte fått ett enda bevis som talar i den riktningen från dem som har hört av sig till mig i den här frågan. Den utredning som påtalas, som Domstolsverket har gjort, får stor kritik för den slutsats som man drar för framtiden när det gäller domstolsväsendet i Värmland. Nu kommer debatten på torsdag. Det var på torsdag, jag har förstått att jag sade fel dag, och vi får se vad som kommer upp. Vi får höra vilka partier, vilka politiska bedömare och vilka riksdagsledamöter från olika delar av landet som delar min uppfattning i frågan. Tack för svaret!
Fru talman! Runar Patriksson tar upp kompetens och ifrågasätter om man uppnår någon höjd kompetens om den lokala kännedomen minskar. Lokal kännedom kan onekligen också vara en kompetens. Det argumentet vill jag gärna acceptera. Men att bedriva dömande verksamhet kräver kompetens av mycket annat slag också. Det är den kompetensen som kanske är svårare att utveckla om man inte skapar förutsättningar för domstolarna och deras personal att medvetet kunna investera i och avsätta tid för kompetenshöjning. När det gäller lokal kännedom över huvud taget vill jag passa på att göra ett klarläggande där det ibland finns ett missförstånd. Att ha lokal kännedom om förhållandena i samhället kan vara av värde i den dömande verksamheten. Men aldrig på det sättet att faktisk kunskap om förhållanden som inte har åberopats i rättegången kan läggas till grund för domen. Personlig kännedom t.ex. om de personer som är föremål för prövning av en domstol får icke läggas till grund för domstolens beslut. Bara de omständigheter som förs fram i rättegången och är tillgängliga för alla ska användas. Det är också ett rättssäkerhetskrav. Därför tror jag att man ska undvika att för mycket trycka på nämndemännens personliga kunskaper beträffande personer och lokala förhållanden. Samtidigt vill jag också understryka att kännedom om samhällsförhållanden är värdefull, och ingenting hindrar den även i en annan organisatorisk lösning än den som i dag kan finnas på en ort. Rekryteringen av nämndemännen ska givetvis fortfarande vara lokal. Vi ska inte ha nämndemän bara från centralorter eller från storstäder. Nämndemännen ska komma från hela landet.

Fru talman! Kenneth Johansson har frågat mig dels vilka initiativ regeringen avser att ta för att påskynda utvecklingen inom telemedicinen, dels om regeringen är beredd att ta initiativ för att starta ett projekt för ett svenskt hälsonät, likt den norska modellen. Vidare har Kenneth Johansson frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att minska administrativa och juridiska hinder för användningen av telemedicin samt om regeringen avser att ta initiativ för att bygga ut ett finmaskigt fibernät i hela landet till alla hem, företag och vårdinrättningar för att öka möjligheterna till sjukvård i hemmet. För att hälso och sjukvården effektivt ska kunna ta till vara möjligheter som informationstekniken erbjuder nu och de närmaste åren framöver krävs utveckling av nya lednings och organisationsformer. Lösningarna måste tillgodose hälso och sjukvårdspolitiska mål om en god och säker vård, god kvalitet och patienten i centrum. Genomförandet av sådana IT-satsningar har hittills huvudsakligen legat på Hälso och sjukvårdens utvecklingsinstitut , som är en ideell förening med staten och Landstingsförbundet som medlemmar. Spris arbete har bl.a. behandlat nationella krav på funktionalitet och innehåll i samt struktur på elektroniska patientjournaler, tekniska och logiska standarder för kommunikation och långtidslagring. Arbetet har också resulterat i en nationell gemensam termdatabas, som kan kopplas till den elektroniska journalen. Arbete har också skett rörande modeller för hur patientintegriteten ska kunna bevaras på betryggande sätt vid datakommunikation och lagring, men också för att undvika förvanskning av information om patienterna. Visst ytterligare utvecklingsarbete måste dock ske innan dessa IT-lösningar fullt ut kan integreras i det dagliga arbetet inom hälso och sjukvården. Uppföljningar som gjorts av förändringsarbetet inom vissa landstingsområden visar på volymmässiga minskningar av pappershanteringen och att vårdkvaliteten ökar, främst genom kortare ledtider. Patienter och läkare kan snabbare och lättare få besked om undersökningsresultat. Resultaten hittills har också rönt uppskattning internationellt, särskilt vad gäller arbetet med elektroniska journaler och säkerhet och integritet. Inom EU:s ram har arbete påbörjats för att i första hand skapa en gemensam marknad för IT-produkter inom hälso och sjukvård. Spri har därvid ansvarat för ett delprojekt. Arbete pågår dessutom inom EU med svensk medverkan beträffande bl.a. gemensamma informationsstrukturer samt säkerhet och sekretess som har sin grund i patientens integritet. Överväganden pågår nu om nya former för det centrala utvecklingsarbetet inom hälso och sjukvården. Beslut har fattats om att verksamheten vid Spri skall upphöra vid årsskiftet 1999/2000. Landstingsförbundet har därvid tillsatt en utredning om organisation för IT-strategisk samverkan på nationell nivå. I det sammanhanget övervägs formerna för det fortsatta arbetet inom Spris nuvarande IT-verksamhet. Det skulle vara av stort värde om ett kompetenscentrum för hälso och sjukvårdsinformatik och medicinsk informatik kunde skapas. En samverkan mellan staten, sjukvårdshuvudmännen och universitet och högskolor är därför önskvärd. Utvecklingen av telemedicin har pågått under en längre tid. Men det är fortfarande så att man får betrakta telemedicin som varande i ett tidigt utvecklingsskede, åtminstone avseende breda tillämpningar och påverkan på arbetsprocesser, organisation och struktur i hälso och sjukvården. Intresset avspeglar framför allt de möjligheter som telemedicin kan erbjuda t.ex. när det gäller ekonomi, kvalitet, tillgänglighet, patientservice och samverkan. Mer specifikt kan telemedicin medföra bättre tillgänglighet och utnyttjande av expertkunskap, expertkonsultationer, kvalitetssäkring genom exempelvis second opinion samt snabbare diagnostik och behandling. Telemedicinen är också ett verktyg för att hålla samman vårdkedjan och för att utöka samarbetet i vården och mellan olika vårdgivare. Dessutom kan telemedicin ge oss nya verktyg för utbildning på distans, exempelvis mellan primärvård och sjukhus. Telemedicin kan även ses som ett verktyg för verksamhets och strukturutveckling i hälso och sjukvården. Staten har ett ansvar för att en väl fungerande IT infrastruktur finns tillgänglig i hela landet. Människor och företag bör ha tillgång till snabb dataöverföring till en rimlig kostnad. Det kräver investeringar i bredbandig IT-infrastruktur, vilket kan ske i både privat och offentlig regi. Att knyta samman samtliga kommuner i ett öppet stomnät kan bli ett viktigt steg för att hävda hela Sveriges konkurrenskraft i det nya seklet. Slutligen vill jag nämna att regeringen kommer att presentera en IT-proposition under år 2000.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Telemedicin ger onekligen stora möjligheter. Runtom i landet pågår mycket intressanta projekt för att utveckla telemedicinen. I somras var jag på studiebesök vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Jag har även besökt Visby lasarett för att ta del av deras arbete på området. Besöken, tillsammans med övriga kontakter, bekräftar en positiv bild av utvecklingen av telemedicinen, en utveckling som vi från Centerpartiet på alla sätt vill stödja. Vi saknar dock en gemensam samlad strategi från statens sida, vilket i värsta fall kan leda till att Sverige hamnar på efterkälken. Jag har under sommaren varit med och skrivit en rapport om telemedicinen, vars huvuddelar återfinns i den motion som Centerpartiet väcker i dag på detta område. Vi föreslår som en del i Centerpartiets inriktning på digital allemansrätt ett statligt nationellt hälsonät, ett gemensamt och sammanhållet projekt för att påskynda den telemedicinska utvecklingen och användningen. Telemedicinen gör det möjligt att skicka röntgenplåtar eller bilder till närmaste sjukhus för konsultation eller till en specialist i en annan del av världen. Den gör det möjligt att låta en läkare på distans lyssna på ett hjärta för att avgöra om det finns behov av att flytta patienten till sjukhuset. Den ger patienten möjlighet att från hemmet kommunicera med läkare via teleöverföring. Patienten kan då med trygghet vistas i hemmet efter t.ex. en svår operation. Telemedicinen utvecklar ambulans och helikoptersjukvården. Den gör det möjligt att få tillgång till specialistvård i hela landet samtidigt som specialister inte behöver vara rädda för att förlora sin kompetens om de arbetar långt ifrån det stora sjukhuset. Vi vill att det nationella hälsonätet ska knyta samman alla vårdcentraler, äldreboenden, stora och små sjukhus, privatkliniker etc. Vi vill se ett system där hälsovården och sjukvården kommunicerar med varandra för konsultation och utbildning. Vi vill förbättra möjligheterna till vård på lika villkor i hela landet och att det ges möjligheter att bibehålla och utveckla en decentraliserad vårdstruktur. Vi tycker att det mycket offensiva och målmedvetna arbete som inte minst vårt grannland Norge har bedrivit inom telemedicinområdet kan stå modell för ett kommande utvecklingsarbete. Jag tycker att socialministern har givit en intressant redovisning som svar på min interpellation. Jag är övertygad om att vi är överens om telemedicinens värde. Jag för min och Centerpartiets del uttalat en iver att påskynda telemedicinens utveckling. Jag skulle vilja fråga socialministern om han är lika ivrig som jag i detta avseende. Vad sägs om idén att bygga ut ett svenskt hälsonät liknande det norska? Jag tycker att tankarna om ett kompetenscentrum verkar intressanta. Skulle socialministern vilja utveckla dessa tankar något? Är det möjligt att säga något om hur långt man har kommit i arbetet på detta? En sista fråga: Finns det risk för att det kommer att uppstå någon form av kompetensglapp när Spri nu ska avvecklas?
Fru talman! Jag tror att Kenneth Johansson och jag har samma optimistiska hållning till telemedicinens betydelse för den framtida sjukvården. Det var kanske rentav så att samtidigt som Kenneth Johansson var i Visby var jag i Huddinge. Jag har nämligen studerat arbetet i Huddinge, där uppkopplingen till Visby spelar en central roll. Det var fascinerande att se hur läkarna i Visby fick stöd av sina specialistkolleger i Huddinge och därmed kunde förbättra vården i Visby. Man behövde då inte åka från Gotland in till fastlandet för att få väsentlig behandling. Jag tror mycket på att telemedicinen kommer att utvecklas. Jag ska ta del av den motion som Centerpartiet har väckt för se hur ni resonerar när det gäller statens ansvar för uppbyggnad av ett nationellt hälsonät. Situationen är den att det just nu pågår ett arbete med uppföljning av den verksamhet som Spri hittills har bedrivit. Det får inte bli så att avvecklingen av Spri leder till att någon kompetens går förlorad. Det handlar om att sjukvårdshuvudmännen, Landstingsförbundet och staten tar ett ansvar för att den kompetens som har upparbetats inom Spri kan utvecklas i nya miljöer och i nya sammanhang. Det är ur den synpunkten som jag har en förhoppning om att staten tillsammans med sjukvårdshuvudmännen och Landstingsförbundet skall kunna verka för att det upprättas ett kompetenscentrum för hälsooch sjukvårdsinformatik och medicinsk informatik. Hur det ska se ut och vilket ansvar som detta kompetenscentrum har när det gäller utvecklingen av telemedicin kan jag inte svara på nu, men jag hoppas att vi ska kunna diskutera det gemensamt. Någonstans måste vi ha ett nationellt ansvar för att telemedicinen utvecklas. Jag kan dock berätta för Kenneth Johansson att regeringen på ett område kommer att ta ett initiativ. Det gäller att förmå svensk industri och svensk företagsamhet att satsa ytterligare på att utveckla tekniken kring telemedicinen. Näringsministern och jag kommer gemensamt att inbjuda de delar av det svenska näringslivet som har specialkompetens på området för att diskutera i vilken mån man kan samverka för att utveckla tekniken. Detta är inte någon lösning på nätproblemet, men jag tror däremot att det är viktigt att Sverige och svensk industri finns i framkanten när det gäller utveckling av ny teknik. Jag menar att frågan om ett nationellt nät enligt den modell som har utvecklats i Norge ska tas upp i den diskussion som vi för med sjukvårdshuvudmännen med anledning av den överenskommelse som Socialdemokraterna och Centern träffade i våras. När vi ska följa upp diskussionerna om satsningarna på att utveckla en fungerande primärvård som ger patienter över hela landet lika rättigheter till vård kan utvecklingen av ett sådant här nät spela en central roll.
Fru talman! Centerpartiet anser alltså att vi ska bygga upp ett nationellt hälsonät för att samordna, utveckla, påskynda och vara ett stöd för de regionala projekten och för den nationella samverkan som redan sker. Visionen om en gränslös hälso och sjukvård kan nog bli verklighet enbart om IT användningen utformas på rätt sätt och om systemen blir likartade över hela landet. Vi menar därför att det behövs ett gemensamt nationellt nät. Det är också bråttom, eftersom utvecklingen går mycket snabbt. Sverige har verkligen en högkvalitativ sjukvård, och jag tror att en gemensam satsning på ett nationellt projekt kan leda till att Sverige blir världsledande även inom användningen av telemedicin. Centerpartiet vill alltså driva på den här utvecklingen, och jag har tolkat det svar som socialministern har givit så att vi är helt överens om detta. Jag tycker att Norges satsning är värd en studie. Jag är, som jag sade tidigare, imponerad av norrmännens målmedvetna arbete. Man har nationellt tagit på sig ett ansvar för att driva på detta. Regionsjukhuset i Tromsö har fått i uppgift att etablera en telemedicinsk avdelning som skulle utgöra den nationella kompetensresursen och motorn i den norska utvecklingen. Den norska staten har avsatt årliga medel för utveckling och implementering av IT-stöd och applikationer i de fem hälsoregioner som finns i Norge. Man har beräknat att investeringskostnaderna ska betala sig ganska snabbt genom ökad effektivitet och totalt sett lägre kostnader. Jag tycker, som sagt, att vi har en del att lära. Vi får diskutera detta tillsammans i det fortsatta arbete som socialministern aviserar. Vi är från Centerpartiet självfallet intresserade av ett sådant, så att vi kan få en bra, väl utbyggd och högkvalitativ sjukvård i hela vårt avlånga land. Jag vill avslutningsvis tacka för ett svar som pekar på att vi nu kan gå vidare och med kraft se till att telemedicinen utvecklas i Sverige.

Fru talman! Runar Patriksson har frågat statsminister Göran Persson om hur regeringen ser på arbetsmarknadsläget i norra och västra Värmland och om regeringen tänker vidta åtgärder med anledning av indragningen av arbetsmarknadsmedel från länsarbetsnämnden i Värmland. Låt mig börja med att säga att arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Orsaken till att regeringen minskade AMS åtgärdsanslag i våras var att den totala arbetslösheten i Sverige sjunkit kraftigt under de senaste åren. Jag är medveten om att den starka tillväxt och kraftiga sysselsättningsökning som Sverige för närvarande upplever inte kommer alla regioner och individer till del. skogslänen brottas fortfarande med hög arbetslöshet och företagsnedläggningar, vilket leder till vikande befolkningstal och minskad sysselsättning. Vad gäller fördelningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen mellan länen görs de av AMS, som har att ta hänsyn till arbetsmarknadssituationen i respektive län. Samma hänsyn till de olika länens arbetsmarknadssituation görs självklart av AMS även när det är fråga om indragningar. Att förutsättningarna kan variera från län till län och mellan kommunerna inom ett län beaktas alltså noga när AMS och länsarbetsnämnderna fördelar de arbetsmarknadspolitiska medlen. Jag kan förstå att indrag av medel mitt under ett verksamhetsår gör det svårt att planera verksamheten, men jag utgår från att länsarbetsnämnden kan hantera även denna ryckighet i planeringsförutsättningarna eftersom man känt till denna indragning sedan början av april. Minskningen av åtgärdsmedlen bör inte behöva leda till s.k. idiotstopp, men väl till en striktare planering av hur medlen används. Jag delar Runar Patrikssons uppfattning att de arbetsmarknadspolitiska medlen ska användas där behovet är som störst, och målet ska vara riktiga arbeten. Fokus nu ska vara på att tillsätta lediga platser, motverka flaskhalsar och hjälpa dem som har allra svårast att få ett nytt arbete. Sedan indragningen gjordes har jag följt utvecklingen mycket noga. Det har visat sig att en del län, däribland Värmland, haft svårt att anpassa sig till de nya förutsättningarna, och t.o.m. augusti hade Värmland förbrukat mer än 80 % av sina medel. Denna mycket kraftiga medelsförbrukning i Värmland kan omöjligen förklaras endast på grund av regeringens indragning. Jag är djupt oroad av de rapporter som kommer från vissa län om att medlen är slut och att människor riskerar att fara illa. Regeringen har nu den 9 september beslutat att AMS får en förhöjd anslagskredit med 640 miljoner kronor som AMS ska fördela till de län där man bedömer att det är nödvändigt. Detta innebär att AMS ekonomiska beslutsutrymme för åtgärder i år är större än de utgifter AMS hade förra året. Samtidigt är arbetslösheten i dag klart lägre. Mot denna bakgrund finner jag inte någon anledning att nu vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av Runar Patrikssons interpellation.
Fru talman och herr näringsminister! Tack för svaret. Vi har träffats tidigare i dessa frågor, och näringsministern kanske tycker att jag börjar bli tjatig. Men trycket finns hela tiden i Värmland. Jag känner verkligheten i och med att jag lever i den dagligen. Så fort jag kommer hem eller när telefonen ringer i mitt rum i riksdagshuset så får jag ta itu med samma fråga. Jag tror inte riktigt att vi har klart för oss att siffrorna är lika över hela landet. Näringsministern måste ta mig på mitt ord att siffrorna för Värmland fortfarande är skrämmande. Jag ber om ursäkt för att interpellationen ställdes till statsministern. Jag var lite uppgiven efter ett möte i Karlstad där länsarbetsdirektören, landshövdingen m.fl. var närvarande. Vi insåg den svåra situationen för länet, och vi tyckte att det var lämpligt att vända oss till statsministern och informera honom om läget i Värmland. Jag är fullt nöjd med att det är näringsministern som har svarat. Jag har en färsk hälsning från i går från Värmlandsrådet, med samtliga kommunalråd, riksdagsledamöterna, landshövdingen och länsarbetsdirektören närvarande. De var glada för att få veta att jag i dag skulle ha denna debatt. Det är inte så lätt att få träffa näringsministern öga mot öga. Han är ju även arbetsmarknadsminister och trafikminister. Därför är det skönt att få fram dessa frågor. Jag har färska siffror från Värmland som jag ska föredra lite längre fram. "Du måste vara sträng och korrekt", sade en person i telefonen i går kväll. Jag fick upplysningar om arbetsmarknadsläget i hans kommun. Jag ska försöka vara sträng och korrekt, så att vi verkligen förstår allvaret. Jag har tyvärr inte interpellationen med mig, men det är möjligt att jag skrev att jag börjar bli orolig för att Näringsdepartementet godtar siffror på 10 % arbetslöshet. Siffrorna från i går, framlagda av länsarbetsdirektören i Värmland, visar på en arbetslöshet på 9,5 %. För ett år sedan var det 9,7 %, dvs. en förändring med 0,2 %. De öppet arbetslösa utgör 6,4 % och de som befinner sig i åtgärd utgör i dagsläget 3,1 %. Det problematiska är att de som befinner sig i en åtgärd minskar och de öppet arbetslösa ökar. Naturligtvis är anledningen att medlen för åtgärder har minskat. Det har skett en radikal minskning av utbetalningen av medel till åtgärder. Människor går från åtgärder och studier till att bli öppet arbetslösa. Jag ska ge ett exempel från ett studiebesök för en vecka sedan vid Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng. Där måste ett tiotal elever sluta sina studier den 15 november efter det att förhållandena har ändrats i det särskilda studiestödet. De kommer att fylla på skaran för öppet arbetslösa. Problemen med studiemedel är inte en ren arbetsmarknadsfråga. Vid studiebesöket var även arbetsförmedlingen representerad. Man var förtvivlad över att i en klass på en folkhögskola finns människor med svuxa, svux, särskilt utbildningsbidrag och de som deltar i kunskapslyftet. De har alla olika förutsättningar. Det var likadant förra året, och då var det valår. Då ändrades det särskilda utbildningsbidraget så att det var möjligt att få det ytterligare ett år. Jag hoppas att vi kan talas vid och få fram en förändring, så att inte tio personer bara i denna skola måste gå ut i arbetslöshet. Det är lika i hela Värmland och vid landets folkhögskolor. För denna skola innebär detta också att när dessa tio personer slutar får skolan 300 000 kr mindre i utbildningsbidrag. Jag återkommer i nästa anförande.
Fru talman! Låt mig få börja med att titta på statistiken. Jag har statistiken för augusti tillgänglig - den färskaste som finns. Låt oss titta på hur antalet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder står i relation till arbetskraften. Arbetslösheten i riket uppgick till 7 %, och arbetslösheten i Värmland uppgick till 8,4 %. Det gällde alltså arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i relation till arbetskraften. Enligt Arbetskraftsundersökningen, AKU, har sysselsättningen i Värmland ökat med 2 % under det senaste året. Detta innebär att antalet sysselsatta personer har ökat med 3 600 i Värmland. Jag är medveten om att detta varierar från kommun till kommun. Arbetslösheten är, enligt det räknesätt jag redogör för, för närvarande 8 % i Årjäng enligt Länsarbetsnämnden i Värmland. Därför menar jag att det sker förändringar i Värmland, och det kommer att ske än mer förändringar när vi tillför mer pengar. Fru talman! Låt oss titta på Folkpartiets krav på regionalpolitiken och koppla den till interpellanten Runar Patrikssons diskussion nu. Jag kan konstatera att Folkpartiet liberalerna föreslog i oppositionens budgetalternativ för 1999 att medlen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle minskas med 4 miljarder kronor. Detta skulle innebära 180 miljoner kronor mindre till Länsarbetsnämnden i Värmland och 1 800 Vad gäller regionalpolitiken yrkade Folkpartiet vid samma tillfälle att anslaget till regionalpolitiska insatser skulle minska med 500 miljoner kronor. Vi bör ju faktiskt vara logiska, i vart fall stå för den politik vi driver. Med detta vill jag ha sagt att vi i regeringspartiet gör allt vad vi kan för att förbättra Värmlands läge, men det är inte lätt när vi har partier här i kammaren som kräver att vi ska ha 4 miljarder mindre i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket gör 180 miljoner kronor bara i Värmland. Med detta vill jag inte ha sagt att det inte förekommer problem i Värmland. Jag är medveten om detta, och nu har det också tillförts 665 miljoner mer. Det är ju så att när det gäller anslagskrediten har man fått ta del av 1 miljard plus 665 miljoner. Det innebär att man har mer pengar i dag än vad man hade förra året, trots att vi har en lägre arbetslöshet, genom att man alltså har fått ta del av 1 665 miljoner i anslagskredit. Därför menar jag att det måste finnas möjligheter även för Värmland, även om det nu finns stora problem i Värmland.
Fru talman! Det finns delade meningar om siffrorna, men mina siffror är länsarbetsdirektörens från i går, och jag ska överlämna dem senare - de finns i mina papper här. Den enda siffra som stämde helt med mina var 3 690 nya arbeten. Men totalt är de arbetslösa 16 079, varav öppet arbetslösa 10 879 och i åtgärd 5 200, vilket gör en total siffra på 9,5 %. Detta presenterades i går. Så går vi tillbaka till partipolitiken. Det är helt riktigt: Vi måste naturligtvis slå på varandras partipolitik! Men om man tar ordet "omfördela" gäller det dock ganska många miljarder, och det som jag vill ifrågasätta är: Ligger arbetsmarknadspengarna på rätt ställe, där vi har investerat, t.ex. där skolor finns, där det inte finns annat än asfalterade vägar och där servicen fungerar till 100 %? Näringsministern har ju besökt Värmland några gånger nu och sett inte minst vår vägstandard osv. Det är inte så lätt att i detta län också driva nyföretagande. Årjängs kommun nämndes här. Som tur är har på en månad ett norskt företag som gör kycklingmat anställt en hel del över gränsen, och det har räddat oss just för tillfället. Risken är att det är en tillfällig lösning, men jag förstår att siffran har förändrats tack vare detta. Men det står en annan fabrik i Årjäng, Elektromekan, som är i behov av arbetskraft och som inte kan ta den arbetskraft som jag har skrivit till näringsministern om som finns på TVAB och som borde omskolas i fem till åtta veckor för att eventuellt kunna få arbete så att fabriken skulle kunna byggas ut. Sådana saker tror jag att vi måste väga in. Vi måste omfördela även om vi skulle ta bort 4 miljarder, vilket det kanske kan vara tveksamt om Folkpartiet har rätt i. Vi är kanske inte alltid överens med våra partier. Jag har också en egen regionalpolitisk motion som inte riktigt överensstämmer med de siffror som här nämndes, men det är klart att jag står för partiets politik. Men att omfördela mera tror jag faktiskt är en möjlighet. Det gäller att se: Ligger arbetsmarknadsmedlen på rätt ställe i förhållande till de statistiska siffror som finns över arbetslösheten, och hur är det med omskolningsmöjligheterna?
Fru talman! Att omfördela 500 miljoner i regionalpolitiska medel är väldigt mycket. Det klarar man inte med mindre än att det kommer att få utomordentligt stora konsekvenser för just glesbygden, eller om man så säger för skogslänen, för det är där pengarna hamnar. De pengarna hamnar inte i storstadsregionerna, och därför menar jag att vi kan lägga bort omfördelningen. Nästa gång hoppas jag att Folkpartiet liberalerna verkligen satsar på regionalpolitiken och stöder en sådan politik här i kammaren. Budgetpropositionen har ju en hel del förslag som Värmland kommer att kunna ha stor glädje av. Jag är också övertygad om att länsarbetsnämnden kommer att kunna använda detta och även kommunerna. Det gäller inte minst frågan om kompetenssatsning. Det handlar om mål 3, dvs. 2,4 miljarder under åren 2000-2002. Det gäller dessutom kompetensutvecklingen för anställda individuellt, vilket handlar om ungefär 1,2-1,3 miljarder per år. Det handlar också om 130 miljoner kronor för att satsa på dem som redan arbetar för att klara av flaskhalsar - det handlar alltså om arbetsmarknadsutbildning för dem. Det handlar också om en åtgärd som glesbygden kan ha väldigt stor glädje av - om man använder det uttrycket - och det är att vi nu inför en s.k. skatterabatt eller ett förstärkt anställningsstöd som gäller nu fr.o.m. den 1 oktober, som innebär att man bara betalar 25 % av den totala lönesumman. 75 % drar man av. Det är för dem som har varit arbetslösa eller inskrivna i tre år eller längre. fr.o.m. den 1 januari är det så att för den som har varit arbetslös två år eller längre betalar man bara 25 % de första sex månaderna, och de följande 18 månaderna - man förbinder sig till 24 månader - betalar man 75 %. Det blir 33 %. Man betalar alltså ingen arbetsgivaravgift. Därmed menar jag att det finns oerhört stora möjligheter att använda detta. I Värmland liksom i Norrbotten - ett län jag känner till väldigt väl - dras man med ett problem som är större i dessa län än annorstädes, och det är att vi har många långtidsarbetslösa. Denna åtgärd är riktad mot detta. Så här finns ett nytt instrument, och det finns också många andra instrument. Därtill kommer att de 665 miljoner som AMS ska fördela ska fördelas med utgångspunkt i dem som har det besvärligast. Och det är klart: Det finns kommuner i Värmland som har det besvärligare än andra kommuner på andra ställen. Men ser man generellt på Värmland är arbetslösheten inte mycket högre där än på andra ställen. Jag skulle kunna stå här och ta mitt eget kära län, Norrbotten, som exempel. Om det nu är en tröst, inte för mig, men för interpellanten, så är det värre där.

Fru talman! Precis innan vi startade fick jag ett samtal från Norrbotten, närmare bestämt Kiruna, och jag har besökt länet många gånger. Jag vet att problematiken är mycket lik Värmlands, och det var därför jag i förra inlägget talade om omfördelning. Nu är det Värmland det gäller eftersom jag representerar Värmland, men jag tror att vi skulle kunna ha en gemensam debatt om skogslänen. Det finns en del positivt i den nya satsningen på utbildningssidan, men det är nog också så att den utbildningsnivå som finns i många av de kommuner som vi nu diskuterar är själva problemet. Kunskapslyftet, som jag personligen tycker är väldigt bra, är någonting som kanske skulle renodlas och ges möjlighet som en arbetsmarknadsåtgärd i många av de här kommunerna, att användas som ett lyft för många så att de inte förblir långtidsarbetslösa utan får möjlighet att gå ut både i tillverkningsindustri och annat. Jag inbjuder härmed arbetsmarknadsministern att komma till Värmland som kommunikationsminister för att försöka få fram goda åtgärder för näringslivet till näringsministern!
Fru talman! Får jag också säga att det viktigaste regionalpolitiska medlet är stöd till kommunerna, och det ökar nu kraftigt. Vi kan också se att kommunerna får en allt bättre ekonomi, framför allt på grund av att arbetslösheten sjunker kraftigt och att sysselsättningen ökar. Därtill finns det också med i budgetpropositionen - det har anmälts tidigare men finns med i budgetpropositionen - den s.k. kommundelegationen, där det ska fördelas ut en mängd miljarder till de kommuner som har det svårast och till landsting. Det tror jag kommer att ha en mycket stor betydelse för just regionalpolitiken och för kommunerna. Men låt mig få avsluta i alla fall detta inlägg med att säga att det går mycket bra för Sverige. Vi får gå tillbaka till 60-talet och till den tid då vi hade en oerhört snabb tillväxt för att kunna jämföra. Men, och det vill jag också ha sagt, det går inte bra för alla individer. Det är fortfarande många individer som har det väldigt svårt. Det är en arbetslöshet man har haft väldigt länge. De har svårt att få ett jobb på en arbetsmarknad i regioner där det inte heller går så bra. En av de viktigaste politiska åtgärderna nu är att tillse att vi får tillväxt inte bara i storstadsregionerna utan över hela Sverige. Därmed kan vi säga att vi är överens. Det görs mycket, och vi ser också hur vi alltmer går mot en bättre tid, även i dessa regioner och dessa kommuner.

Fru talman! Helena Bargholtz har frågat hur regeringen avser att säkerställa att ansökningar till kommunakuten kommer att handläggas objektivt och med bortseende från partipolitisk bedömning. Anslaget för bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting har funnits sedan år 1996. Syftet har varit att "skapa möjligheter att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som på grund av speciella omständigheter kan hamna i en särskilt svår ekonomisk situation". Hittills har 89 kommuner och fem landsting ansökt om bidrag. Efter prövning av varje särskilt fall har regeringen fattat beslut om bidrag till 13 kommuner. Villkoret för stöd har varit att kommunen upprättar en plan som beskriver de åtgärder som kommunen själv kommer att vidta för att nå ekonomisk balans senast år 2000. Eftersom många av de kommuner som ansökt om bidrag visade sig ha övermäktiga åtaganden för bostadsföretag och borgen för bostadsrättsföreningar inrättades Bostadsdelegationen i juli 1998. Bostadsdelegationen har fram till början av september 1999 tagit emot 72 ansökningar. Av dessa har 41 överlämnats från regeringen. Delegationen har träffat överenskommelser om stöd med 15 kommuner. Det finns också kommuner och landsting som har en problematisk situation som inte har sin upprinnelse i bostadsåtaganden och som kan behöva ett ekonomiskt stöd för att genomföra rekonstruktiva åtgärder. En kommuns eller ett landstings ekonomiska svårigheter kan bl.a. bero på ett antal olika yttre strukturella faktorer, som en svag ekonomisk tillväxt i regionen, negativ befolkningsutveckling eller behov av infrastrukturinvesteringar. För att hjälpa de kommuner och landsting som har störst problem att till följd av sådana faktorer anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna har regeringen tillkallat en särskild delegation. Kommundelegationens uppgift är att bereda ansökningar om ett eventuellt stöd ska lämnas till vissa kommuner och landsting. För de kommuner och landsting som delegationen bedömer har en särskilt svår ekonomisk situation och som till följd av strukturella faktorer har problem att nå det s.k. balanskravet ska förslag till överenskommelser om villkoren för stödet utarbetas. I detta arbete ska Kommundelegationen överlägga med respektive kommun eller landsting om vilka åtgärder de bör vidta för att nå balans i ekonomin. I kommittédirektiven för delegationen har utgångspunkterna för delegationens arbete för att säkerställa en likartad bedömning av de enskilda ansökningarna lagts fast .

Delegationen ska med andra ord göra en ingående analys av enskilda kommuners och landstings ekonomiska förutsättningar, där de yttre strukturella faktorernas effekter på ekonomin är viktiga utgångspunkter för bedömningen. Delegationen kan inte ensidigt lämna förslag om stöd, utan kommuner och landsting måste aktivt arbeta för att ta fram förslag till lämpliga åtgärder och bistå delegationen med de underlag som kan behövas för delegationens bedömningar. Ett annat krav är att kommunen eller landstinget måste vidta åtgärder i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten innan ett stöd kan lämnas. Mitt svar till Helena Bargholtz är därför sammanfattningsvis att med den ordning för beredningen som jag nu beskrivit kommer ansökningar om bidrag att handläggas på ett objektivt sätt. I de fall viljan att effektivisera och rationalisera verksamheten saknas i den enskilda kommunen eller landstinget ska inte stöd lämnas, oavsett politisk majoritet.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation som rör den nya kommunakuten. Interpellationen har föranletts av olika tidningsartiklar i Skåne i somras om att den krisdrabbade regionen Skåne inte skulle få del av pengarna, 1,5 miljarder, i den nyöppnade kommunakuten. Enligt en tidningsartikel framhåller statsrådet som motivering för detta att "i landstinget Skåne har vi en inkompetent ledning. Det moderata styret har visat att man inte har förmåga att hantera kostnadsutveckling och sjukvårdsstruktur. Dessutom ligger man relativt lågt skattemässigt i Region Skåne." Detta är ett mycket anmärkningsvärt uttalande från ett statsråd. Självklart blir många skåningar mycket upprörda. Att "brännmärka" en region som länge, oavsett politisk majoritet, har dragits med stora ekonomiska problem är ovärdigt för ett statsråd. I svaret på min interpellation redogör statsrådet noggrant för de villkor som ska gälla för kommunakuten. Det är väl inte så mycket att formellt anmärka på, oavsett om man gillar kommunakuten eller inte - vi folkpartister gör inte det. Men det finns ett par meningar som gör mig mycket osäker. Statsrådet talar i svaret om att "kommunen eller landstinget måste vidta åtgärder i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten innan stöd kan lämnas. - I de fall viljan att effektivisera och rationalisera verksamheten saknas i den enskilda kommunen eller landstinget ska inte stöd lämnas, oavsett politisk majoritet." Då undrar jag: Vem har tolkningsföreträde här när det gäller kommuns eller landstings vilja att effektivisera och rationalisera? Är det regeringens särskilda delegation eller är det kommunen/landstinget? Jag är övertygad om att i dag, med det ekonomiska läge som råder i kommuner och landsting, avstår knappast någon av dem från att försöka att efter bästa förmåga effektivisera och rationalisera, eller är det inte så? Men kommuners och landstings förmåga att göra detta ska betygsättas av regeringens delegation. Och om delegationen inte ger godkänt blir det alltså inga pengar. Jag läste i senaste numret av Kommun-Aktuellt att det inte är någon rusning till kommunakuten. Jag har också hört att borgerligt styrda kommuner och landsting avstår från att söka pengar. Man vill hellre klara sig själv.
Fru talman! Vi fick ett konkret besked från Folkpartiets representant, att man inte tycker om inrättandet av Kommundelegationen och uppenbarligen inte heller den förespråkade satsning som regeringen nu gör för att hjälpa kommuner och landsting som är i en utsatt situation. Situationen i Kommunsverige och Landstingssverige är den att skatteintäkterna kommer att öka mycket kraftigt under kommande år. Men det finns en del kommuner och landsting som till följd av strukturella faktorer, med en stark befolkningsminskning och problem till följd av det i form av tappade statsbidrag, sitter i en synnerligen besvärlig omställningssituation. De kommunerna befinner sig oftast i regioner som har stora regionala obalanser. Regeringens beslut om att inrätta Kommundelegationen och att avsätta medel till dess förfogande syftar till att hjälpa dessa kommuner och landsting att nå en ekonomisk balans. Det är inte fråga om en underskottstäckning. Det är inte fråga om att skjuta till ett belopp som bara löser situationen på kort sikt utan om att medverka i en process där man åstadkommer en kostnadssida som är anpassad till de långsiktiga intäkterna i kommuner och landsting. För Skånes vidkommande ser vi framför oss - och det gäller många delar av landet - en situation där skatteintäkterna ökar väldigt kraftigt. Nästa år ökar de i Skåne med nästan 1,1 miljarder i förhållande till I mina uttalanden har jag självfallet inte sagt att kommuner och landsting inte har rätt att söka pengar från Kommundelegationen. I stället har jag åberopat de krav som ställdes i direktiven till Kommundelegationen och som ska vara uppfyllda för att stöd ska kunna utgå, och dessa krav har jag redovisat i mitt interpellationssvar. Helena Bargholtz kan också ta del av dem i de kommittédirektiv som regeringen har utfärdat. Som ett svar på den direkta frågan från Helena Bargholtz vill jag säga att Kommundelegationen naturligtvis ska väga in kommunernas och landstingens egna ekonomiska förutsättningar att hantera sina problem. Det är en faktor som ska finnas med i Kommundelegationens bedömningar om stöd ska kunna utgå till den enskilda kommunen eller det enskilda landstinget. Kommundelegationen inrättades för att hjälpa kommuner och landsting, oavsett politisk färg, som har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation till följd av bl.a. yttre strukturella faktorer.
Fru talman! Skälet till att Folkpartiet inte är särskilt trakterat av den nya kommunakuten är att systemet när det gäller den kommunala skatteutjämningen är alltför långtgående. Ovanpå detta skjuter nu regeringen till särskilda pengar. Då är det bättre att göra en översyn av det kommunala skatteutjämningssystemet så att det kan fungera som det var tänkt, nämligen som hjälp för de kommuner som har problem. Jag ska kanske revidera min uppfattning när det gäller kommuners och landstings ansträngningar att rationalisera och effektivisera. Mitt intryck är att borgerligt styrda kommuner gör det, men socialdemokratiskt styrda kommuner kanske inte är lika intresserade av det. Jag var nog lite väl optimistisk därvidlag. Då undrar jag: Ska delegationen tala om för de kommuner som man anser inte kan sköta sig hur de ska göra? Kommer man att, som vissa utländska banker har gjort i internationella sammanhang, gå ut och säga: Nu måste ni lägga om verksamheten si eller nu måste ni göra så? Det blir då ett slags överprövning av den kommunala och landstingskommunala verksamheten som man ägnar sig åt. Min interpellation handlar ju egentligen om de uttalanden som statsrådet har gjort i Skåne och som har gjort skåningar och andra mycket förvirrade och frågande inför det hela. Men kan jag tolka statsrådets löfte om att det inte blir någon som helst politisk bedömning. Om Region Skåne - vilket man kanske inte vågar/tänker göra - ansöker om pengar, då skulle man kunna få medel från kommunakuten?
Fru talman! Helena Bargholtz hade på ett mycket enkelt sätt kunnat ta del av de kommittédirektiv som regeringen fattade beslut om samma dag som regeringen offentliggjorde sitt ställningstagande om att inrätta Kommundelegationen. Av dessa kommittédirektiv framgår det väldigt tydligt vilka villkor som gäller för att kunna komma i åtnjutande av stöd via Det ska naturligtvis inte göras några politiska bedömningar av vilken politisk majoritet det är som står bakom en ansökan till Kommundelegationen, utan det är den enskilda kommunens eller det enskilda landstingets reella ekonomiska förutsättningar som ska ligga till grund för dessa bedömningar. Jag ska egentligen inte ge mig in i diskussionen om ifall borgerligt styrda kommuner och landsting är mer framgångsrika med att rationalisera och effektivisera verksamheten än kommuner med socialdemokratiska majoriteter. Jag gör bara det enkla konstaterandet att två tredjedelar av det samlade underskottet i landstingssektorn är hänförbart till Stockholms läns landsting, Skånes läns landsting och Västra Götalands läns landsting - alla dessa tre landsting är borgerligt styrda. Det är belysande att Folkpartiet motsätter sig dessa insatser för att hjälpa kommuner som har stora strukturella problem till följd av den regionala obalans som vi har i Sverige och som blir alltmer tydlig. Vi måste naturligtvis satsa ännu mer offensivt på regionalpolitiska åtgärder som i grunden skapar förutsättningar för en tillväxt och en god sysselsättningsutveckling i hela landet.

Sammantaget räknar vi med att man ska ha ett finansiellt sparande i kommunsektorn på nästan 10 miljarder kronor under nästa år, men det finansiella sparandet är mycket ojämnt fördelat över landet.
Fru talman! När det gäller de tre landsting som statsrådet tog upp vill jag bara påminna om att de hade socialdemokratiska majoriteter under den förra mandatperioden medan de nu har borgerliga majoriteter. För Stockholm läns landstings del skiftar majoriteten från mandatperiod till mandatperiod. Så det är svårt ibland att ta ställning till vem som är skyldig till det ena och vem som är skyldig till det andra. Denna diskussion är fullständigt meningslös. Självfallet ska vi försöka att åstadkomma bra villkor. Men vad som jag tycker är så konstigt är att vi först har ett kommunalt skatteutjämningssystem som omfattar både kommuner och landsting och sedan inrättas det en kommunakut som pytsar ut pengar. Hur blir det sedan då? Hur många system ska vi ha? Det blir ganska knepigt för kommuner och landsting att veta hur de ska bete sig. Den kommunala ekonomin kan bli väldigt tillstökad om man dels får pengar från skatteutjämningssystemet, dels från kommunakuten, dels från några ytterligare medel. Hur ska kommunerna känna att de över huvud taget har något grepp om sin egen ekonomi? På något sätt måste vi rensa i det här. Mitt inlägg var föranlett av de uttalanden som jag inte tyckte om att statsrådet gjorde beträffande förhållandena i Region Skåne. Men nu har jag fått löfte om att detta i alla fall kommer att bli schyst politiskt hanterat. Men, som sagt, det behövs ett annat utjämningssystem.
Fru talman! Det känns ju ganska bra att Folkpartiet - eller åtminstone Helena Bargholtz - står i frontlinjen för ett väl fungerande utjämningssystem. Så lät det inte i våras när vi hade den stora debatten om utjämningssystemet. Däremot är det så - och det kommer vi aldrig att kunna bortse ifrån - att det inträffar saker om inte täcks upp av det kommunala utjämningssystemet, hur förfinat vi än gör det. Se bara på erfarenheterna från I delar av landet har man fått bekymmer med sina kommunala bostadsbolag till följd av just den starka befolkningsutflyttningen. Då kan man låta de kommunerna själva handskas med dessa problem utan att staten blandar sig i. Men det är ett väldigt kortsiktigt och snävt synsätt. Dessa problem är ju en följd av den starka regionala obalansen och de stora befolkningsutflyttningarna. Då kan det behövas - och det har Bostadsdelegationens arbete visat - att staten går in med särskilda åtgärder i den situationen. Oavsett hur effektivt utjämningssystem vi har kommer vi alltid att hamna i en situation där det inträffar yttre faktorer som påverkar förutsättningarna för att hantera den kommunala ekonomiska situationen i enskilda kommuner och landsting. Då måste vi ha ett instrument för att kunna möta detta.

Fru talman! Den svenska domarkåren kan inte anklagas för att vara grälsjuk eller vårdslös med orden. Domarna utgör en yrkeskår som lojalt medverkar till att uppfylla lagstiftarens och regeringens mål oberoende av om dessa gäller lagstiftning eller organisatoriska förändringar. Mot den bakgrunden är det närmast sensationellt att Högsta domstolens ordförande, landets hovrättspresidenter, Sveriges domarförbund och enskilda lagmän ger sig ut i den offentliga debatten och inte bara varnar för att rättssäkerheten i våra domstolar är i fara, utan också riktar skarp kritik mot regeringens och Domstolsverkets sätt att driva på såväl förändringsprocessen som budgetprocessen. Ett genomgående tema i domarnas kritik gäller formerna för den nu pågående förändringsprocessen inom domstolsväsendet. Förändringsarbetet drivs på utan att riksdagen har fått ta ställning till någon genomarbetad plan med regeringens mål och syfte med förändringen. I debatten har vidare gjorts gällande att förändringsarbetet, som bl.a. lett till nedläggning och sammanslagning av domstolar, är tveksamt från konstitutionella utgångspunkter. Domstolarnas självständighet och oberoende är skyddade i grundlagen, och domstolarnas verksamhet ska varken kunna kommenderas eller ledas på samma sätt som andra myndigheters verksamheter. Den andra principiellt viktiga frågan med anledning av det pågående förändringsarbetet rör riksdagen, som har sidsteppats av regeringen i frågan om hur domstolarnas framtida yttre organisation ska se ut. För att bringa klarhet i vilka planer regeringen har med förändringsarbetet och vilka rationaliseringsvinster som åsyftas bör regeringen för riksdagen redovisa en övergripande plan för reformeringen av domstolsväsendet. Vi saknar en sedvanlig riksdagsbehandling, så att även riksdagens ledamöter får komma till tals och fatta beslut i denna för medborgarna så viktiga fråga.

Fru talman! Rättsväsendet är en av hörnstenarna i en demokrati. I Sverige har vi ett rättsväsende som fungerar så väl att de flesta medborgarna inte reflekterar över dess betydelse för demokratin. Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Rättsväsendet måste ständigt utvecklas så att det motsvarar medborgarnas förväntningar och berättigade krav. Det är angeläget att medborgarnas förtroende för rättsväsendet kan bibehållas och stärkas ytterligare. Att reformera rättsväsendet och det som är föremål för dagens debatt, dvs. domstolsväsendet, är en svår uppgift. Samtidigt som vi måste respektera domstolarnas och domarnas konstitutionella särställning, får vi inte undandra oss ansvaret för viktiga frågor som rör t.ex. kompetens, effektivitet och handläggningstider. Det är frågor som är av grundläggande betydelse för medborgarnas förtroende. Jag välkomnar därför dagens debatt. Det är ett ämne som förtjänar en framskjuten plats i det offentliga samtalet. Jag vill ta tillfället i akt att ge min syn på de krav ett framtida domstolsväsende måste vara rustat att möta. Förhoppningsvis kan vi här finna en gemensam plattform att utgå från när vi sedan diskuterar hur domstolsväsendet ska vara utformat. I den konstitutionella debatten, både nationellt och internationellt, talas det om politikens judikalisering eller judifiering, dvs. att domstolarna får mer makt på de valda politiska organens bekostnad. Delvis är det här en konsekvens av att de enskilda medborgarna getts ökade möjligheter att i våra domstolar få prövat hur politiska beslut överensstämmer med Europarätten. Vi kan nog slå fast att tendensen med ökad makt för domstolarna är ett faktum, och att ett skäl är de politiska besluten om medlemskapet i EU och Europakonventionens införlivande med svensk lag. Domstolarna har alltså fått ett ökat inflytande. Därmed har de också fått ett större ansvar. Det är vår uppgift som politiker att se till att varje domstol i vårt land är rustad för att klara det ansvaret och utöva den legitima makt som bl.a. Europarätten ger dem. Detta ställer självfallet mycket stora krav. Samtidigt som kraven på domstolarna har ökat från ett konstitutionellt perspektiv, har de också ökat från de mer traditionella perspektiven. Många domare säger att de mål de har att hantera har blivit svårare och tyngre. Det gäller såväl civilmål, brottmål som förvaltningsmål. Det kan bl.a. bero på svårare kriminalitet och mer komplexa affärsförhållanden. Men jag tror att det finns ytterligare en dimension som gör målen mer svårbedömda, nämligen att vår kunskap förbättras, t.ex. om olika brott. Det kan låta som en paradox att förbättrad kunskap gör saker mer svårbedömda, men jag ska ge några exempel på vad jag menar. Övergrepp mot barn, ofta med sexuella inslag, är oerhört komplicerade att utreda och besluta i. Kunskapen om barns reaktioner och sätt att uttrycka sig utvecklas ständigt. Våld mot kvinnor är också en brottskategori där kunskapen om människors beteende ökar och i många fall är avgörande för den slutliga bedömningen av frågan. De komplicerade vårdnadstvisterna är exempel utanför brottmålsområdet. Vår ökade kunskap gör alltså att verkligheten ter sig mer mångfasetterad och därmed mer svårbedömd. De som ska döma i dessa mål måste ges möjlighet att följa med i den kunskapsutveckling som hela tiden sker för att kunna göra riktiga bedömningar. En tredje faktor som påverkar dagens domstolsväsende är de allt högre krav allmänheten, dvs. medborgarna, ställer. Domstolarna, liksom andra myndigheter, förutsätts ge en service av högsta kvalitet. Den tekniska utvecklingen har fört med sig att medborgarna förväntar sig snabba svar från de myndigheter de kommer i kontakt med. Då är det inte acceptabelt att få vänta på besked, ibland i flera år. Förfaranderegler och organisation måste därför utformas så att även domstolarna kan använda moderna arbetsformer och ny teknik för att leva upp till kraven på snabbhet och effektivitet. Den tiden är förbi när medborgarna såg domstolarna som auktoriteter som inte fick ifrågasättas. Fru talman! Jag vill understryka att jag har ett stort förtroende för den domarkår vi har och den kompetens som den besitter. Jag har goda skäl för att ha det. Men vi kan inte begära det orimliga. Ingen kan mäkta med att fördjupa sig i, och få rutin på, att klara av brott mot barn och kvinnor, vårdnadstvister, svåra skatteupplägg, avancerad IT-brottslighet, invecklade affärstransaktioner och mycket annat och ovanpå allt detta beakta Europarättens vittförgrenade inflytande. Andra aktörer inom rättsväsendet har redan dragit slutsatsen att en hög kompetens inom olika områden kräver specialisering; det gäller naturligtvis advokater, men också inom åklagarväsendet förekommer en långt driven specialisering. Fru talman! Jag hoppas och tror att vi oavsett politisk färg är överens så här långt. Är vi det, har vi en gemensam plattform för att bygga vidare på ett domstolsväsende för 2000-talet, som fullföljer en tradition med ett domstolsväsende som motsvarar medborgarnas högt ställda krav på kvalitet och rättssäkerhet. Det är mot den bakgrund jag nu har tecknat som regeringen har intensifierat den mer eller mindre ständigt pågående reformeringen av domstolsväsendet. Men reformarbetet är också nödvändigt om vi ska kunna skapa rimliga artbetsförhållanden för domare och annan domstolspersonal som arbetar i våra domstolar. Även domstolarnas resurser - behov och fördelning - samt effektivitet behöver ses över. När domstolsväsendet granskats har resursanvändningen delvis ifrågasatts. På sina håll överensstämmer inte arbetsbördan med tilldelade resurser. Trots en i många fall hängiven arbetsinsats av all personal växer balanserna i en del domstolar, medan andra har en överkapacitet. Det är inte acceptabelt. Men ett bättre resursutnyttjande räcker inte. I varje fall övergångsvis behövs ett resurstillskott, och därför föreslår regeringen i budgetpropositionen en viss höjning av anslaget till domstolarna. Det finns de som tycker att höjningen skulle ha varit större, men det är min bestämda uppfattning att det inte går att köpa sig rättssäkerhet i en delvis omodern organisation. Pengar kan inte ersätta brister i organisationsoch arbetsformer. Regeringen uttalar dock i årets budgetproposition att den har för avsikt att återkomma till riksdagen när det gäller vilka ytterligare resursförstärkningar som behövs för att man ska kunna fullfölja statsmakternas intentioner bl.a. när det gäller att fullfölja reformarbetet inom domstolsväsendet. För att finna formerna för framtidens domstolsväsende pågår nu diskussioner mellan olika domstolar och Domstolsverket, i flera fall på domstolschefernas egna initiativ. Jag redogjorde för det i ett interpellationssvar för två dagar sedan. En lösning som övervägs är att göra domkretsarna i en region större, men samtidigt bibehålla domstolsverksamhet vid de nuvarande tingsrätterna. En gemensam domkrets för flera domstolar möjliggör att mål specialiseras till vissa enheter, samtidigt som det stora flertalet mål av mer normalt slag även fortsättningsvis handläggs vid de nuvarande enheterna. Det innebär bl.a. att när domstolarna är belägna i närheten av varandra kan målen fördelas till den domstolsenhet som har den särskilda kompetensen, utan att det får negativa konsekvenser för medborgarna när det gäller tillgänglighet. När det å andra sidan gäller domstolar med speciella geografiska förhållanden kan i stället de domare som har särskild kompetens tillfälligt förstärka den domstol som har behov av det. Det här utesluter dock inte att det i ett antal fall, där det är tätt mellan domstolarna och där målunderlaget är alltför litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter, kan finnas behov av att lägga samman en domstol med en annan, intilliggande domstol. Dessa frågor är svåra att hantera, och många intressen berörs av dem, ibland motstridiga. Men det får inte hindra att vi går vidare med det reformarbete som är nödvändigt för att domstolsväsendet ska erbjuda goda arbetsförhållanden och kunna möta de krav som ställs på det. Fru talman! Vi måste säkerställa att vi har ett domstolsväsende som svarar mot de allra högst ställda kraven på rättssäkerhet och kvalitet, samtidigt som vi också förmår attrahera de allra skickligaste juristerna. Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att säkerställa att domstolsväsendet kan motsvara dessa krav också när vi gått in i nästa årtusende.

Fru talman! Jag vill börja med att ge några exempel som grund för den stora oro jag känner för utvecklingen inom domstolsväsendet. Strömberg, utgör domstolarna en ålderdomlig miljö, med undantag för Hovrätten i Malmö, som enligt Strömberg har gjort en del och har en optimal organisation. Detta framkom vid en domstolsdebatt som Stefan Strömberg nyligen deltog i. Jag tycker att hans uttalande blir intressant när man ställer det mot en skrivelse från hovrättspresidenten vid samma hovrätt. I denna utvecklar presidenten sina tankar kring budgetprocessen, och han skriver "att det torde bli nödvändigt att anslag till domstolarna läggs på en permanent högre nivå än den nuvarande till undvikande av allvarliga negativa konsekvenser för den dömande verksamheten". Min slutsats av dessa båda uttalanden blir att om man anser att Hovrätten i Malmö är en förebild och ett föredöme, borde man rimligen också ta fasta på vad presidenten påpekar rörande riskerna med den förda politiken. Lagmannen vid Tingsrätten i Lycksele, som precis som andra domstolsföreträdare haft i uppdrag att visa hur han ska genomföra besparingar på sin domstol - i hans fall med 400 000 kr - skriver till Justitiedepartementet att om han tvingas spara dessa 400 000 kr kan rättssäkerheten i dömandet inte längre garanteras utan då är det bättre att domstolen läggs ned. Är det meningen att domstolarna ska svältas ut? För ett par år sedan blev två domare fällda för tjänstefel av Högsta domstolen. Domstolen konstaterade att straff inte borde utdömas, eftersom domarnas arbetssituation var sådan att det var ursäktligt att de gjort fel. Min slutsats av HD:s domar är att rättssäkerheten är i allvarlig fara när arbetssituationen är sådan att våra domare inte längre har tid att tänka. Vid flera tillfällen har vi nu sett exempel på hur lagmanstjänster vakantsätts när innehavaren pensioneras eller av annat skäl lämnar tingsrätten. Vi har också sett exempel på hur dessa vakantsättningar efter ett tag resulterar i sammanslagning med annan tingsrätt. Är det lagmannens ålder som ska avgöra en tingsrätts framtid? Vore det inte rimligare att först analysera hur domstolsväsendets organisation ska se ut för att nå största möjliga rättssäkerhet? Ordföranden i Högsta domstolen skrev i en debattartikel den 13 september att de besparingar som domstolen ålagts under de kommande tre åren kommer att medföra en högst reducerad verksamhet med längre handläggningstider. Han betecknade denna utveckling som en ren katastrof. Vidare skrev han att han hade informerat justitieministern utan att få något stöd. Nu hoppas han att det finns ansvarskännande personer som inser vad som håller på att ske och som inte vill medverka till de drastiska nedskärningar som är på gång. Vidare skriver han: "Om dessa" - dvs. besparingarna - "genomförs, kommer ansvaret att vila tungt på dem som medverkat till dem eller som inte motsatt sig dem." Är justitieministern beredd att ta detta ansvar? Fru talman! Ett fungerande rättsväsende är grundförutsättningen för rättssäkerhet och rättstrygghet. Därför får domstolarna inte bli försökskaniner, som de är just nu. Jag är övertygad om att alla partier är medvetna om att domstolsväsendet behöver reformeras för att kunna möta framtidens krav på ett bra sätt. Men vi vet att det för att man ska gå i land med ett sådant projekt också behövs klart angivna mål, så att berörd personal vet vad som gäller. Att döma av den kritik som framförts från domarkåren tycks inte denna grundläggande förutsättning vara uppfylld. Man efterfrågar en övergripande plan för reformeringen, och man vill veta efter vilka principer domstolsväsendets yttre organisation ska förändras. För ett helhjärtat engagemang från domstolspersonalen krävs därför att departementet och Domstolsverket klargör hur stora rationaliseringsvinster man åsyftar, genom vilka åtgärder de ska åstadkommas, vilka beslut som krävs, vilka resurser som ska användas för ändamålet, tidsplan för genomförandet osv. I dag saknar inte bara personalen svar på dessa frågor utan även riksdagen. Jag tror att det vore välgörande för alla inblandade om riksdagen fick en chans att ordentligt ta del av Justitiedepartementets planer för domstolsväsendet. Fru talman! Jag har tre förslag som riksdagen och domstolsväsendet vore betjänta av och som jag gärna vill höra justitieministern kommentera: 1. Regeringen bör redovisa en övergripande plan för reformeringen av domstolsväsendet. Den bör innehålla förslag till principer för den yttre organisationen. 2. Budgeten för domstolarna bör utformas så att domstolarna kan bedriva arbetet på nuvarande villkor intill dess ett reformerat domstolsväsende föreligger. 3. Regeringen bör omgående göra en studie av domstolsadministrationen och planerna på förändring i Danmark och Norge, där man lyckats balansera domstolarnas självständighet med kravet på kostnadseffektivitet.

Fru talman! Det här är en viktig debatt, som handlar om domstolsväsendet. Domstolens betydelse i rättskedjan kan aldrig underskattas. Domstolarnas självständiga ställning får aldrig hotas. Men samtidigt måste vi se att också domstolsväsendet måste anpassa sig i en modern tid. Domstolsväsendet måste också anpassa sig till de förändrade krav på verksamheten som ställs. Justitieministern tog upp en del exempel på de förändrade krav och de förändrade villkor som vi lever under i dag, som har betydelse för domstolsväsendets utformning. Men det allra viktigaste kravet, som vi aldrig får ge avkall på, är kravet på rättssäkerhet. Alla medborgare i Sverige ska kunna vara garanterade att rättssäkerheten är hundraprocentig när man hamnar i en domstol. Det finns de, fru talman, som i debatterna om rättssäkerhet enbart vill koncentrera sig på frågan om budget, om kostnader och om det antal kronor och ören man har. Men tyvärr är det inte så enkelt att det bara är med budgetanslag som vi kan garantera ett rättssäkert domstolsväsende, utan det handlar mycket om i vilken arbetsmiljö och under vilka förhållanden som man skall arbeta inom domstolsväsendet. Fru talman! Det har under de senaste åren genomdrivits ett par utredningar när det gäller domstolsväsendets framtid, där just dessa förändringsaspekter har funnits med. Men det har också funnits en oförmåga hos de politiska partierna att våga ta stegen till en förändrad organisation. Att det har saknats politiskt mod och att det har funnits en politisk feghet har varit tragiskt. I dag har vi snarare en utveckling där man inom domstolsväsendet självt, inom domarkåren och bland de civilanställda inom domstolsväsendet ser behovet av förändring. Det pågår i dag en process underifrån. Fru talman! Precis som Gun Hellsvik sade finns det en fara i att bedriva ett förändringsarbete i projektform. Det finns inte riktigt klara och tydliga riktlinjer för vart man är på väg. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi nu tar till vara den kraft och den vilja till förändring som finns, men det är en svår balansgång. Nu är det viktigt att vi också tar ett politiskt ansvar, att vi ser de förändrade kraven och att vi vågar medverka till de förändringar som behövs. När vi tar det ansvaret är det också viktigt att vi får en chans att debattera det. I det fallet tycker jag att det vore viktigt att mer genomgripande diskutera en plan. Vänsterpartiet ser oerhört positivt på de tankar om förändringsarbetet som justitieministern presenterar. Debatten kommer att gå vidare. Men vi måste också ta ett ansvar - det politiska ansvaret - för de krav som vi ställer. Jag och flera med mig från alla partier har i debatt efter debatt här i kammaren sagt att man nu måste förbättra sig inom domstolarna. Man måste förbättra sig inom rättsväsendet. Åklagare måste ha bättre kunskaper. Domstolarna måste ha bättre kunskaper. De måste bli bättre på att handskas med mål som handlar om sexuella övergrepp på barn. De måste bli bättre på att handskas med mål som handlar om våld mot kvinnor. De måste vidareutbilda sig. De måste skaffa sig kunskap. Men vi har inte tagit det politiska ansvaret och sett till att vi har en domstolsorganisation som är anpassad till de krav som vi ställer. Fru talman! Vi från Vänsterpartiet ser att det behöver ske en utveckling inom domstolsväsendet, och vi är mycket väl medvetna om att det kommer att innebära att en del av de mindre tingsrätterna i Sverige kommer att läggas ned. Men det är en nödvändig förändring för att vi ska kunna garantera rättssäkerheten och för att vi ska kunna garantera medborgarna ett domstolsväsende som är anpassat till de krav som ställs. Det är också oerhört viktigt, fru talman, att man inte gör sig av med alla civilanställda när man genomför denna förändring, som man gjorde inom åklagarväsendet och inom polisväsendet. Man ska inte göra sig av med domarsekreterarna med deras oerhörda kompetens. Det är viktigt att man i förändringsarbetet nu i stället utvecklar dem och ger dem möjlighet till mer kompetenta uppgifter så att de kan gå vidare i utvecklingen, så att vi får en personalbalans inom domstolsväsendet i framtiden. Alla personalkategorier ska ha plats och utrymme, och alla ska kunna delta i den förändringsprocess som är i gång.

Fru talman! I vårt demokratiska samhälle är domstolarnas rättsskipande verksamhet mycket viktig. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt och att avkunna dom inom rimlig tid. Rent allmänt gäller att domstolarnas dömande verksamhet inte sker tillräckligt snabbt. Genomströmningstiden för mål och ärenden måste ökas märkbart. Kvaliteten på avgörandena kan även i vissa fall ifrågasättas. För att vi ska kunna öka domstolarnas ändamålsenliga uppgift i samhället krävs att de allmänna domstolarna slås ihop med förvaltningsdomstolarna. Då erhålls ett kvalitetsmässigt enhetligt rättsliv med lokal förankring. Att som regeringen nu gör under hand vidta åtgärder som faktiskt medför att de mindre tingsrätterna svälts ut är ej acceptabelt. Inte heller kan konstlade lösningar accepteras med gemensam lagman för flera tingsrätter, och inte heller tanken att domkretsen utvidgas väsentligt och att nuvarande tingsrätter behålls som partiella verksamhetsorter. Att inskränka antalet tingsrätter som har inskrivningsmyndighet och att överföra inregistrering av bouppteckningar till skattemyndigheterna är inte heller lämpligt. Verksamheterna fungerar väl i dag och innefattar ett värdefullt inslag som underlag för tingsrätternas kompetens. Därutöver skapar förfarandet en stor tilltro till inskrivningsväsendet, och inregistrering av bouppteckningar sker på ett kvalificerat och kompetent sätt, med inslag av närhet och tillgänglighet till gagn för den rättssökande allmänheten. Fru talman! Det är viktigt att inse att det väsentliga inslaget i dömande verksamhet är förhandlingarna inför domstol och överläggningen till dom. IT-stödet är värdefullt men innefattar inte någon större kostnadsbesparing. Det är emellertid viktigt med inslag av administrativ personal som frigör domarna från juridiska uppdrag. Regeringens budgetproposition innehåller ingenting av det mest besvärande inslaget i dag, nämligen det stora inslaget av inställda huvudförhandlingar. Det måste åtgärdas genom att delgivningsförfarandet privatiseras genom enskilda auktoriserade stämningsmän och att effektiva åtgärder vidtas mot dem som obstruerar det rättsliga förfarandet genom att inte inställa sig till rättegångsförhandling. Givetvis kan dessa förhållanden inte åtgärdas genom att man ger avkall på fundamentala processuella principer som muntlighet, koncentration och omedelbarhet. Det är viktigt att framhålla att en utvecklad stat alltid måste ha ekonomi för att upprätthålla ett väl fungerande domstolsväsende som är ett oavvisligt inslag i en rättsstat. Att skipa rätt kräver tid för överväganden, vilket kommer till uttryck i den gamla domarregeln: "Domaren skall icke vara för hastig till att döma, förrän han saken väl begrundat haver, ty en hastig dom är sällan god och rätt." Enkla och kontrollerbara ekonomiska kriterier går ej att applicera på domstolsväsendet. Övergripande krav kan endast vara att domstolarna självständigt ska skipa rätt av hög kvalitet inom rimlig tid. Verksamheten har alltså anspråk på de ekonomiska resurser som erfordras för dessa mål. Fru talman! Jag skulle vilja fråga justitieministern några saker. Det kan inte vara lätt för justitieministern att stå till svars för allt som ifrågasätts. Därför ska jag inskränka mig till några konkreta ting. Först och främst säger justitieministern i sitt inlägg att domstolsväsendet behöver en ekonomisk förstärkning. Det finns också med i budgeten. Varför håller man då fortfarande på med nedskärningar inom domstolarna? Jag hörde t.ex. häromdagen att två justitierådstjänster inte skulle besättas. Det skulle vara betingat av tidigare besparingskrav. Det låter illavarslande. Sedan undrar jag över detta med att det ska vara en lagman och två tingsrätter. Är det verkligen lagligt? Justitieministerns uppfattning är naturligtvis att det är det. Men det står väl ändå i rättegångsbalken att en tingsrätt ska ledas av en lagman? Jag sätter ett litet frågetecken för om man verkligen kan göra på det här viset. När det gäller den demokratiska processen kring hur många tingsrätter vi ska ha har riksdagen rent lagtekniskt bemyndigat regeringen att hantera den frågan. Samtidigt har riksdagen väldigt många synpunkter på det här. Det är djupt olyckligt att man inte kunde hantera den frågan i den här kommittén. Jag tror, vilket många har sagt, att den här frågan är av en sådan dignitet att vi i parlamentarisk ordning borde hantera den på ett bättre sätt. Nu håller man på under hand ute på fältet. Det blir inte den övergripande tyngd som krävs för detta. Jag tror också att det finns ett visst parlamentariskt stöd för att man ska hantera det här på ett bra sätt. Men jag skulle ändå vilja fråga hur justitieministern tänker i det stycket. Tack!
Fru talman! Det svenska rättsväsendet bygger på tradition och kultur. Utmaningen för oss politiker är att anpassa det i tiden. I det arbetet måste vi alltid komma ihåg vem vi är till för, nämligen den rättssökande allmänheten - medborgarna. I ett demokratiskt samhälle är medborgarnas förtroende för och tillit till rättsväsendet avgörande. Vi i Centerpartiet ser med oro på de senaste årens utveckling och menar att många människor upplever att rättstryggheten och rättssäkerheten har blivit naggad i kanten. De senaste åren har nämligen inneburit kraftiga besparingar, omorganisationer och centraliseringar. När nu domstolsväsendet står inför stora förändringar - det ska reformeras och moderniseras - finns det några saker som vi särskilt vill markera. Fru talman! Låt mig först säga att Centerpartiet bejakar en modernisering av domstolsväsendet. Vi är beredda att vara med och ta ansvar för att reformera och modernisera domstolsväsendet. Men förändringarna måste ske under riksdagens överinseende och under politiskt ansvar. När det gäller förändringarna måste man ta fasta på det goda i dagens struktur. En självklar utgångspunkt för oss är att det ska vara en fortsatt decentraliserad organisation. Det är med stor oro som vi ser på Domstolsverkets sparbeting. Vi är rädda för att sparkravet kommer att gå ut över de mindre tingsrätterna och leda till en centraliserad tingsrättsorganisation. Vår oro förstärks av att besparingarna inte riktar sig åt något bestämt håll. Att bara lägga ett generellt besparingskrav utan att ange i vilken riktning verksamheten bör gå förmedlar en känsla av att kravet inte är särskilt realistiskt. Våra domstolar är redan nu hårt pressade. Arbetsbelastningen inom hovrätter, läns och kammarrätter och även Regeringsrätten är oroande. Vi ser nu att förhandlingstiderna, genomströmningstiderna och antalet inkommande mål ökar medan antalet avgjorda mål minskar. Bilden är inte generell i den meningen att den gäller för varje domstolsslag och varje instans, men bilden har flera gemensamma nämnare. Bakom bilden och statistiken ser vi domstolspersonal som sliter med ärenden medan högarna växer. Vi ser människor som väntar, ibland i åratal, för att få besked om utfallet av ett skattemål eller ett socialförsäkringsärende. Enskilda medborgare och skattebetalare får sväva i ovisshet om utgången i mål som för dem har en stor praktisk betydelse. Dessa förhållanden är självfallet oacceptabla. Centerpartiet kommer i budgeten att utöver regeringens förslag satsa ytterligare en halv miljard på rättsväsendet. En stor del av den satsningen kommer att komma domstolarna till del. Fru talman! För Centerpartiet är det viktigt att slå vakt om närheten och tillgängligheten till hela rättsväsendet, inklusive domstolarna. Genom ett väl utbyggt nät av tingsrätter inom ramen för utvidgade domkretsar kan onödiga resor och tidsspillan undvikas. Lokalt förankrade tingsrätter har ett betydande värde för rättskipningen, bl.a. tack vare den personoch lokalkännedom som de små tingsrätterna besitter. Förtroendet och respekten hos medborgarna för domstolarnas avgöranden ökar med vetskapen om att det är lokalt verksamma domare och nämndemän som deltar i dömandet. Lokalt förankrat dömande motverkar anonymitet och ger offentlighetsprincipen ett verkligt innehåll. Med utvidgade domkretsar ökar möjligheterna till samverkan, specialisering, inbördes arbetsfördelning och också flexibelt resursutnyttjande. På så sätt kan man hjälpas åt vid arbetstoppar. Genom att man ökar samverkan inom och mellan domstolsslagen skapas också möjligheter att bibehålla dagens decentraliserade struktur. De försök som har gjorts och som ännu pågår bör utvärderas, och erfarenheterna bör spridas. Om nu besparingarna faller ut så som Domstolsverket skisserar är det viktigt att man inte gör om gamla misstag. Såväl polisen som åklagarna sade upp civilanställda administratörer när de genomförde sina besparingar. Detta har lett till att poliser och åklagare runtom i landet får ägna tid och kraft åt saker och ting som de varken är utbildade för eller särskilt bra på. Om domstolsväsendet skulle anamma samma strategi vore det, enligt vår uppfattning, förödande för effektiviteten och kvaliteten i den dömande verksamheten. De civilanställda - administratörer, domstolssekreterare, föredragande och andra - behövs inom domstolsväsendet. De gör ett värdefullt arbete och har med sina långa anställningstider samlat en oerhörd kompetens och erfarenhet som domstolsväsendet inte klarar sig utan.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

Fru talman! Det är faktiskt många intressanta inlägg. Jag tror knappast att vi i denna riksdag har haft en så pass bra diskussion om domstolsväsendet tidigare. Det tror jag att både de domare och de domstolar som är involverade i förändringsarbetet uppskattar, och jag ser det som ett stöd i det arbete som jag har ansvar för i regeringen. Det är flera idéer av olika slag som har framförts, och jag tänkte kommentera en del av dem. Den enda som inte hade någon egen idé var faktiskt Gun Hellsvik. Den som initierat den här debatten står tomhänt när det kommer till att ha en egen åsikt, en uppfattning. Kritisera går ju, ställa frågor går ju, men att konstruktivt delta i en diskussion om hur vi ska gå vidare, vad som är viktigt, vilka prioriteringar vi gör och vilka lösningar vi ser hörde jag ingenting om från Gun Hellsvik. Det tycker jag är beklagligt. Gun Hellsvik tog upp kravet på att det borde finnas en plan, en utarbetad detaljerad plan för hur reformarbetet ska gå till. Först och främst tycker jag nog att det som budgetpropositionen säger om reformarbetet, dess inriktning och regeringens avsikter i sammanhanget är en bra utgångspunkt för reformarbetet. Därutöver motsätter jag mig bestämt att regering eller riksdag i detalj skulle bestämma hur reformarbetet i domstolarna bör drivas. Det här tror jag i mycket stor utsträckning är en uppgift för dem som är verksamma i domstolarna. Det är, som Siw Persson sade, de som arbetar i domstolarna som bäst vet vad verksamheten kräver och var möjligheterna finns. Det är det som är bakgrunden till att vi har uppmuntrat och givit Domstolsverket i särskilt uppdrag att stimulera och stödja försöksverksamheter av olika slag. Det regelverk vi har i dag ger nämligen ett stort utrymme för domstolarna att utveckla sin egen verksamhet. Det gäller t.o.m. den inre organisationen. Regelverket har förändrats, t.ex. när det gäller vem som bestämmer hur många avdelningar en domstol ska vara indelad i. Det har överlåtits till domstolschefen att själv avgöra, för han vet det bättre än regering och riksdag. Jag tror inte, till skillnad från Alice Åström, att det ligger en fara i ett reformarbete som bedrivs i projektform. Eftersom det arbete som sker i projektform sker inom befintligt regelverk, med iakttagande av de regler som finns i dag, kan jag inte se någon fara i det. Jag kan bara se fördelar i det, därför att det föds nya idéer och nya möjligheter. Dessutom föds det krav på regering och riksdag att göra förändringar av regelverket. När man märker att man inte kommer längre i den egna verksamheten, utan att det befintliga regelverket lägger hinder i vägen, fast man ser att det skulle finnas möjligheter, kommer nya idéer och nya krav på förändringar. Och då måste regering och riksdag agera. Dessutom är det så, och det tycker jag är viktigt att poängtera, att de domstolar som bedriver ett aktivt förändringsarbete också har visat framgångar. Det är i de domstolarna som man klarar av att hantera sina begränsade resurser och ändå åstadkomma förändringar och förbättringar av verksamheten. Vi har frågan om handläggningstider, som flera har tagit upp. Det är ett bekymmer. Vi har för långa handläggningstider. Men det visar sig att det finns möjligheter att arbeta på ett annat sätt, med en annan inre organisation, en annan fördelning av arbetsuppgifter och inte minst i samarbete med andra myndigheter inom rättsväsendet, med polis, åklagare och kriminalvård, för att åstadkomma korta handläggningstider. Handens tingsrätt är ett bra exempel när det gäller att hantera våldsärenden i domstol. Det kräver faktiskt korta handläggningstider för att människor ska ha förtroende för systemet.

Fru talman! Jag är väldigt ledsen, men jag måste faktiskt få lov att från talarstolen tala om att jag betackar mig för den nedlåtande och ironiserande ton som justitieministern använde mot mig. Jag tycker inte att det hör hemma i en sådan viktig församling som Sveriges riksdag och dess kammare. Justitieministern sade att reformarbetet var en uppgift för dem som är verksamma inom domstolsväsendet. Jag tycker inte att det enbart är en uppgift för dem som är verksamma inom domstolsväsendet. Jag tycker däremot att det är otroligt viktigt att vi tar vara på den kunskap, den kompetens och de synpunkter som finns inom domstolsväsendet. Det är också det som är bakgrunden till att vi moderater begärde denna debatt. Jag ska kommentera en del som justitieministern sade i sitt första inlägg. Justitieministern sade att domstolarnas makt ökar och därmed även deras ansvar. Jag skulle i och för sig kunna föra en diskussion om orden. Jag tycker att orden säger saker som jag skulle ha uttryckt på ett annat sätt. Men låt mig ta det sätt som justitieministern uttrycker det på för gott. Justitieministern sade också att domstolarna måste rustas för denna förändring.

Men då är det också värt att komma ihåg att tryckprov använder man icke på i bruk varande cisterner, utan det använder man på tomma cisterner för att se om det är möjligt att ta dem i bruk. Det som sker just nu är att tryckprov används på fungerande verksamhet, verksamhet som är av otroligt stor betydelse för enskilda individer. Vi kanske ska komma ihåg att när sprickorna kommer, när innehållet rinner ut, då är det enskilda individer som drabbas av att tryckprovet visade att det inte höll. Justitieministern talade också om medborgarnas krav på bl.a. snabbhet. Då måste jag fråga mig: Bäddar man för att medborgarnas krav tillgodoses när man, exempelvis när det gäller Högsta domstolen, har ett sparbeting på totalt 16 %, varav 6 % avser löneökningarna? Ska detta sparbeting genomföras måste På vilket sätt tillgodoser vi därmed bättre medborgarnas krav på snabbhet, ett krav som faktiskt inte är tillgodosett i dag? Justitieministern talade vidare om resursförstärkningen. Då ska vi komma ihåg - det nämndes tidigare i debatten - att löneökningarna är högre än resursförstärkningen eller ligger på ungefär samma nivå. Dessutom är en stor del av resursförstärkningen en engångsförstärkning.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi i Vänsterpartiet ser det som väldigt positivt att det i den här debatten har kommit fram mycket saker från de olika partierna som visar att diskussionen om förändringsarbetet kan fortsätta i en ganska stor politisk enighet. Sedan vill jag också ta upp vad jag menade med faran i att bedriva förändringsarbetet i projektform. Det är inte projektformen i sig eller att det är ett underifrånarbete. Faran består ofta i att utvecklingen kan dra år olika håll, att det blir brister i uppföljningen, att det är bristande samordning, att man inte tar till vara de positiva effekter som kan ha uppstått på olika håll. Sverige bedrivs, känner jag ibland, i projektform emellanåt, och det är alldeles för dåligt när det gäller uppföljning. Men klarar man av den biten är det här ett viktigt sätt att driva förändringsarbetet på. Jag vill påpeka att det förekommit en hel del av den budgetdebatt som vi egentligen kommer att föra här i kammaren den 7 december om budgetramar och hur det kommer att se ut inom domstolsväsendet. Men det är också viktigt att påpeka från talarstolen att det inte är besparingskrav på 10 % rätt över. Det här har varit ett sätt att göra en jämförelse mellan de olika tingsrätterna om den olika höga belastningen för att kunna göra en effektivare fördelning mellan domstolarna. Det här kommer vi i Vänsterpartiet att följa. Vi är helt övertygade om att det här sättet att arbeta på kommer att gynna domstolsväsendet, även om debatten i dag bara visar de negativa sidorna. Detta kommer att medföra att man får en fördelning mellan domstolarna som mer uppfyller de krav som finns i de olika tingsrätterna.

Fru talman! Jag skulle vilja lägga till ytterligare en fråga som jag kanske kan få svar på. Visst kan jag inse att det är oerhört värdefullt med det arbete som pågår på golvet, dvs. att domstolarna själva hittar på metoder för att förbättra sitt arbete. Några övergripande saker måste vi ändå ta upp i andra sammanhang. Det är antalet tingsrätter och hur tingsrätterna i stort ska se ut. Om det nu finns en stark folklig vilja att ha tingsrätter lokalt förankrade måste väl statsmakterna acceptera det i en demokrati. Det har inte hjälpt med en borgerlig eller socialdemokratisk regering eller vilket stuk regeringen än har. Att lägga ned tingsrätter är inte någonting som svenska folket vill vara med på. Då får man acceptera det. Det är inte bra om Domstolsverket fyller på och stänger kranarna när det gäller ekonomin i enskilda tingsrätter och vi får en utsvältningseffekten. Det är ett sätt för den verkställande makten att inkräkta på domstolarnas självständighet, som vi i och för sig alla är överens om att vi vill värna. Misstanken är väldigt stark att det sker en påverkan från regeringen när det gäller möjligheten för en tingsrätt att överleva. Därför skulle jag helst se att de här bitarna återfördes till en ny utredning, där de politiska partierna tar sig samman och löser de övergripande problemen. Sedan finns det löpande saker som måste hanteras på ett annat sätt, men de övergripande måste vi lösa i en ny utredning.

Fru talman! I budgetpropositionen står det under rubriken Statsmakternas intentioner i fråga om utvecklingen av rättsväsendet 2001 och 2002, alltså framtidsvisionen: "Det påbörjade reformarbetet inom domstolsväsendet har nu kommit in i ett intensivt skede. På några års sikt kan reformarbetet förväntas leda till att vi får ett bättre och modernare domstolsväsende som samtidigt är mer effektivt. För att reformarbetet skall kunna drivas framåt behövs resursförstärkningar under de närmaste åren." Vi i Miljöpartiet hade kunnat skriva detta själva. I mitt anförande utvecklade jag detta med reformarbetet. Jag skulle vilja att man började från grunden. Men ingen från de andra partierna har kommenterat mina synpunkter eller förslag. Finns det inga sådana tankar hos någon annan? Dessa tankar har fortplantats till domare runtom i Sverige. Jag har fått både brev och samtal om att det här måste till för att man ska kunna genomföra en modernisering och det som står i framtidsversionen. Vi måste alltså ompröva hela utbildningssystemet när det gäller domare, inklusive notariesystemet. Domstolarna kan inte längre förse landets advokatbyråer med färdigpraktiserade jurister. Även de bör vara med och ta sitt ansvar för utbildningen. Påbörjas inte detta reformarbete från grunden kan det uppstå en domarbrist om tio år. Många väljer redan som fiskaler en ny karriär, bl.a. som åklagare. Fördelarna är att de får en fast tjänst och får stanna kvar på sin tjänstgöringsort i stället för att flytta till andra orter och där vänta i tio år på en ledig domartjänst. Tingsrätterna känner redan i dag av bristen på fiskaler. Därför förlänger regeringen tiden till två år, enligt förslaget i propositionen. Men detta är ingen lösning på lång sikt. Det är de långsiktiga lösningarna som jag har försökt att fokusera på. Men jag får inte någon respons, ej heller från justitieministern.

Fru talman! Nej, Gun Hellsvik, min avsikt var vare sig att vara nedlåtande eller ironiserande, men det framgick säkerligen att jag var ganska upprörd. Anledningen till det var det frontalangrepp som Gun Hellsvik gjorde på mig som person och på Domstolsverkets generaldirektör. I sitt senare inlägg fortsätter Gun Hellsvik att angripa Domstolsverkets generaldirektör, hans ordval och hur det möjligtvis kan tolkas. Men fortfarande har jag inte fått veta vad det moderata samlingspartiet står i centrala frågor när det gäller domstolarnas utveckling. Alice Åström tar återigen upp frågan om hur man ska gå vidare när man ska reformera. Man bör pröva sig fram utifrån den verklighet som de olika domstolarna befinner sig i. Hon pekar på en sak som naturligtvis alltid är en fara i det sammanhanget, nämligen att det bara blir projekt som lever ett uppblossande liv under en viss period och som inte leder till några stadigvarande förändringar. Det är detta som är bakgrunden till att Domstolsverket har bildat en särskild utvecklingsgrupp som har till uppgift att systematiskt följa, stimulera, samordna och sprida information och även det som Alice Åström påpekade som viktigt, nämligen att syssla med uppföljning. Vi måste ju dra slutsatser av de erfarenheter som vi vinner. Det är först då som vi får veta vad som är framkomlig väg, vad som leder till de resultat som vi eftersträvar. Rolf Åbjörnsson tar upp frågan om antalet tingsrätter och gör den riktiga iakttagelsen att det finns en väldigt stark förankring av våra domstolar ute i samhället, och alla vill värna sina domstolar. Men jag tror inte att man av detta kan dra slutsatsen att svenska folket inte kan gå med på att man gör förändringar av de lokalt förankrade tingsrätterna. Om svenska folket får veta det som man behöver veta för att kunna ta ställning i valet mellan geografisk närhet och garanterad hög kompetens i domstolarna även framöver, då är jag inte alls så säker på vad svenska folket svarar på den frågan. Det är därför som vi politiker har ansvaret att penetrera frågan, gå till botten med den och förklara varför vi kommer fram till vissa resultat. Gunnel Wallin är angelägen om att beslut i så stor utsträckning som möjligt fattas i riksdagen, och jag kan förstå också den aspekten. Det är onekligen ett sätt att verkligen förankra de förändringar som man gör i någonting som är så grundläggande i samhället som domstolarna. Men vi har ett regelverk som styr vilka beslut som får fattas och i vilken ordning. Vi kan inte gärna plötsligt ta tillbaka det som riksdagen har delegerat till regeringen eller det som regeringen har delegerat vidare till domstolar och domstolsverk. Naturligtvis ska vi utnyttja de möjligheter att besluta om förändringar och utveckling på de nivåer där beslutanderätten finns, och t.o.m. fundera över hur vi kan förändra detta. Det hindrar inte att denna fråga tas upp i riksdagen med jämna mellanrum, naturligtvis i förhållande till budgetpropositionen, men också i form av den här typen av debatter. Jag kan mycket väl tänka mig att samla en del frågor i en regeringsskrivelse för att skapa underlag för en fortsatt diskussion i riksdagen. Kia Andreasson är ledsen för att jag inte har kommenterat några av de väldigt centrala frågor som handlar om domarutbildning och notariers ställning. Debattiden tillåter mig inte att gå in på alla enskilda frågeställningar som finns i detta sammanhang. Det är naturligtvis väsentliga frågor. Men när det gäller notarier vill jag passa på att säga att de utredningar som vi har haft och de remissomgångar som har skett i anslutning till dessa visar att notarierna faktiskt är mycket uppskattade som en del av personalen i domstolarna. De fyller en viktig funktion som en del av det samlade tillhandahållandet av duktiga jurister i samhällets alla funktioner.

Jag tycker att dessa målsättningar är väldigt bra, men jag hörde inte att justitieministern talade om hur man skulle kunna nå upp till dessa mål. Jag tycker att det är rimligt att vi i riksdagen får ta del av justitieministerns övergripande plan, om det finns någon, och att vi får möjlighet att diskutera den. Finns det ingen övergripande plan, då måste justitieministern se till att det arbetas fram en sådan, men inte med de direktiv som Domstolskommittén hade där den övergripande målsättningen var att man skulle spara 200 miljoner kronor. Den övergripande målsättningen måste i stället vara att vi har rätt organisation och rätt arbetsformer i framtiden. Detta måste vara utgångspunkten. Sedan får vi sätta prislappen efteråt. Jag har inte fått någon kommentar till de tre förslag som jag förde fram. Jag hoppas att justitieministern i sitt avslutande anförande ger mig ett svar på frågan om hon är beredd att lämna ifrån sig en övergripande plan, att låta domstolarna bedriva sitt arbete på nuvarande villkor intill dess att ett reformerat domstolsväsendet föreligger och om hon är beredd att diskutera domstolsadministrationen i Danmark och

Fru talman! I budgetpropositionen finns en samlad överblick över hur regeringen bedömer det pågående reformarbetet och vilka avsikter som regeringen har med det. Om inte det duger som en plan för Gun Hellsvik, så beklagar jag det. Vi återkommer, som jag sade, när vi utvärderat och sett resultatet av den pågående förändringen i domstolarna i dag för att se hur man kan samla upp den och vilka slutsatser man måste dra av t.ex. behovet av regelförändringar. Jag nämnde också att jag kan tänka mig att göra det, om det inte är fråga om propositioner, i form av regeringsskrivelse för att säkerställa att riksdagen blir involverad. Vad Gun Hellsvik menar med att domstolarna ska fortsätta på nuvarande villkor begriper jag ärligt talat inte, för domstolarna arbetar naturligtvis på de villkor som de är givna i form av regelverk, resurser och annat. Vad gäller Danmark och Norge vill jag bara säga att från Norge har man nyligen varit på besök i Sverige för att studera hur vi ordnar med dessa frågor. Man ser att den ordning som vi har med t.ex. domstolsverk är en ordning som man vill införa i Norge. När det gäller resurstilldelningen erinrar jag mig att det för några år sedan gjordes en vetenskaplig studie av kostnaderna för olika delar av rättsväsendet. Sverige var naturligtvis det land som var etta, vilket jag är stolt över. Vi lägger ned mest resurser på vårt rättsväsende, och det gäller även domstolarna. Vi lär av Danmark när det gäller att förändra regelverket, för där har man kommit långt i det avseendet. Det sitter en utredning som har fått ett uppdrag att med bl.a. Danmark som förebild se över våra rättegångsregler. Jag har mötts av en del kritik, bl.a. från moderat håll, för tillsättandet av denna utredning. Jag hoppas att Gun Hellsviks inlägg innebär att jag inte längre kritiseras för detta. Den här debatten har varit värdefull, och vi borde ha sådana oftare eftersom den handlar om något så centralt som våra domstolar. Jag gläder mig åt att jag ändå kan konstatera att det finns en viss samsyn både om hur problemen ser ut och också om hur man bör gå vidare. Jag litar på att det innebär att vi ska hitta de förändringar som vi som politiker är skyldiga att ta till för att hjälpa dem som så ambitiöst, faktiskt, ute i våra domstolar försöker uppfylla de krav som vi ställer på dem. Men ytterst handlar det egentligen om de krav som medborgarna ställer på ett väl fungerande rättsväsende.

Fru talman! Olle Lindström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att Totalförsvarets pliktverk genomför en organisationsförändring före ett nytt försvarsbeslut. Generaldirektören för Totalförsvarets pliktverk beslutade den 16 augusti 1999 att tillsätta en intern utredning om hur regionkontoret i Norrland ska samgrupperas i Östersund. Syftet är att skapa sig ett beslutsunderlag inför de kommande förändringarna inom försvarsområdet. Utredningen ska vara klar den Regionkontoret i Norrland består av ett verksamhetsställe i Östersund där alla funktioner som Totalförsvarets pliktverk har bedrivs. Regionkontoret i Norrland finns därutöver representerat i Boden. Där bedrivs främst verksamhet inom funktionerna Personalredovisning samt Konsultverksamhet. Dessa båda verksamhetsgrenar är avgiftsfinansierade, och den huvudsakliga beställaren är Försvarsmakten. Däremot sker ingen mönstring eller inskrivning vid kontoret i Den förändring av Försvarsmakten som nu bereds och som kommer att redovisas i regeringens proposition till riksdagen i november i år kommer även att innebära förändringar i Försvarsmaktens behov av personalredovisning och annat stöd från Totalförsvarets pliktverk. Redan under år 1999 har Försvarsmakten reducerat sitt ekonomiska åtagande i förhållande till de tjänster som Totalförsvarets pliktverk tillhandahåller från nästan 41 miljoner kronor till 34 miljoner kronor. Försvarsdepartementet har erfarit att eventuella beslut av myndigheten om verkets organisation är aktuella först senare i höst. Det innebär att Totalförsvarets pliktverks interna process kommer att ansluta till den politiska beslutsprocessen. Därmed anser jag, fru talman, att jag har besvarat

Fru talman! Tack försvarsministern för svaret på min interpellation. Jag hoppas att jag under denna debatt också ska få lite mer konkreta svar på min interpellation. Pliktkontoren ska, vilket jag också har skrivit i min interpellation, ha förmåga att genomföra mönstring, inskrivning, inkallelse till grundutbildning, ge stöd under tjänstgöring och stöd till de bemanningsansvariga i krigsorganisationen och dessutom, om så behövs, genomföra inkallelse till repetitionsutbildning. När det gäller en del av dessa uppgifter köper Försvarsmakten en del tjänster av Pliktverket, bl.a. stöd under tjänstgöring och stöd till bemanningsansvariga. Då blir det således en form av säljare-kund-relation. För att ge detta stöd under tjänstgöring och även stöd till bemanningsansvariga krävs det givetvis, och är en stor fördel, om man kan ha den fysiska närvaron och vara placerad så nära kunden som möjligt. Den fysiska närvaron i anslutning till dessa produktionsenheter ökar ju dessutom förmågan och möjligheten att nå ett bra resultat och också ge det stöd som krävs och som kunderna naturligtvis också kräver. Bodens garnison utgör i dag ca 13 % av landets totala försvar och förmodligen över 50 % i Norrland. Utan att gå händelserna i förväg kan man nog anta att dessa procentsiffror kommer att hålla sig även efter försvarsbeslutet någon gång i vinter, eftersom nedskärningarna är så stora. Det kan ju inte heller uteslutas att förändringar sker i Östersund. Och utan att gå några som helst händelser i förväg och gissa någonting kan jag inte förstå varför det är så bråttom att genomföra detta innan försvarssbeslutet ska fattas, och det är ju aviserat till februari eller mars. Generaldirektören för Pliktverket tillsatte en intern utredning för en samgruppering i Östersund. Generaldirektören säger att han räknar med att beslutet ska fattas under senare delen av november för att träda i kraft den 1 januari år 2000. I svaret säger försvarsministern att Försvarsdepartementet har erfarit att eventuella beslut av myndigheten om verkets organisation är aktuella först senare i höst. Senare i höst är kanske november. Det innebär att Totalförsvarets pliktverks interna process kommer att ansluta till den politiska processen. Då vill jag ha klarlagt vad man menar med det. Är det november, december eller möjligen senare? Jag skulle vilja fylla på med en fråga.

Fru talman! Den verksamhetsgren som i dag finns i Boden kallas Personalredovisning, och den sammanfattas med att det handlar om Pliktverkets uppgifter för att kalla in till militär repetitionsutbildning och civila övningar, och det är ett stöd som Pliktverket lämnar för redovisning i olika krigsorganisationer. Jag vill också nämna att genom de förändringar som redan har skett och som just har inneburit att ett mindre antal värnpliktiga kallas in till repetitionsutbildningar har det redan skett ganska stora administrativa förändringar. Redan i dag skickas t.ex. ingen krigsplaceringsorder ut till personal som blir redovisad i det s.k. tillgångsregistret. Det är en bakgrund. Jag vill nu tydligt markera att det är myndigheten Totalförsvarets pliktverk som redan i dag har att fatta beslut i sådana här interna organisationsfrågor. Jag har fått redovisat för mig att man där inte kommer att fatta beslut förrän det står helt klart vad regeringens förslag till riksdagen innebär. Det gör att jag föreställer mig att beslut kan fattas efter det att regeringens förslag till riksdagen är väl känt. Också frågan om genomförande är en fråga för myndigheten som jag inte ser som min eller regeringens uppgift att påverka.
Fru talman! Det är viktigt att klargöra huruvida ett beslut kan tas någon enstaka månad före riksdagens beslut. Det är detta som jag är ute efter. När det gäller uppgifterna på de olika kontoren är det väl helt riktigt. Förändringar måste givetvis ske när en så stor del av försvaret förändras. Jag förstår att det också måste ske inom Pliktverket, också just av ekonomiska skäl. Att däremot besluta om en så här pass stor förändring innan vi vet var det blir kvar försvarsetablissemang - det handlar då om nedläggningar och om vad som blir kvar - är en annan sak. Som jag sade tidigare är den fysiska närvaron viktig när det gäller att ge det här stödet till dem som också köper tjänsterna. Vi kan gå tillbaka till detta med när myndigheten beslutar och att man har full möjlighet att göra det. Jag tycker nog att försvarsministern i det här fallet har en uppgift att påverka så att man inte tar ett felaktigt beslut som kan kosta mycket pengar; detta bara någon enstaka månad före ett riksdagsbeslut. Det är ju inte hundraprocentigt säkert att regeringens proposition, när denna väl har lagts fram, till alla delar går igenom. Det gäller då vissa platser. Socialdemokraterna och Centern ligger bakom försvarsbeslutet, åtminstone när det gäller inriktningen, men de har inte majoritet i riksdagen. Det kan faktiskt uppstå olika parlamentariska majoriteter för de enstaka platserna. Jag menar att detta vore alldeles fel. Tänk, försvarsministern, om det vore så illa att Pliktverket två, möjligen tre, månader före ett försvarsbeslut hade byggt ut sitt kontor på en plats som har en mycket ringa del av försvaret! Det kan faktiskt vara så, försvarsministern!
Fru talman! Det är upp till myndigheten att fatta beslut i sådana här organisationsfrågor. Samtidigt har myndigheten självklart att sträva efter att göra det på grundval av all rimlig bedömning som kan göras vid sådana här organisationsbeslut. Som sagt: Myndigheten har meddelat att man inte kommer att ta några beslut innan regeringens förslag har presenterats för riksdagen. Också frågan om genomförandet av eventuella beslut är något som ligger på myndigheten. Jag anser att det inte vore klokt att ändra på den decentraliserade ställning som våra förvaltningsmyndigheter har i ett sådant här fall. Därför bör det nuvarande regelverket inte förändras.
Fru talman! Än en gång får jag tacka för svaret, även om jag givetvis inte är helt nöjd. Det hade varit skönt att höra försvarsministern säga: Vi ska se till att beslut när det gäller omorganisationen inte blir fattat innan ett försvarsbeslut är taget av Sveriges riksdag.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om regeringen är beredd att uppfylla löftet om att bistånd som hålls inne under utgiftsbegränsningen 1999 kan betalas ut nästa år. Lars Leijonborg har efter vad jag förstår tolkat regeringsförklaringen så att endast 1,7 av de 2,9 miljarder kronor som rullas över från i år kan utbetalas år 2000. Här finns tydligen något missförstånd, som jag är angelägen om att reda ut. Den goda tillväxten och det nya sättet att beräkna BNI innebär att anslagen ökar med 1,3 miljarder till närmare 12,5 miljarder kronor, ett belopp som är närmare 800 miljoner kronor högre än vad som förutsågs i vårpropositionen. Det är den största ökningen under 90-talet och ett uttryck för en klar viljeinriktning från regeringens sida, vilket också lyfts fram i finansplanen. Utöver höjningen kommer 2,1 miljarder kronor av sparade medel att få användas för utbetalningar. Sammantaget innebär detta en kraftig expansion av biståndet jämfört med 1999. Utbetalningarna ökar med ca 3,4 miljarder kronor. Det ger utrymme för betydande ökningar av biståndet på flera viktiga områden. Det gäller bl.a. det långsiktiga stödet till Afrika och Asien, stödet till att minska de fattiga ländernas skuldbörda samt satsningar på forskning och kunskapsutveckling för att minska kunskapsklyftorna mellan fattiga och rika länder. Vi ökar också stödet till humanitära insatser och återuppbyggnad, bl.a. i Balkan och Centralamerika. Det är samtidigt viktigt att stärka biståndets roll att förebygga och bidra till lösningar av väpnade konflikter. Jag vill också särskilt betona det viktiga arbetet med att utveckla formerna för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, som är såväl mål som medel i utvecklingsprocesser.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Låt oss ett ögonblick förflytta oss till gränstrakterna mellan Burma och Thailand. Där har stora mängder flyktingar flytt undan förtrycket i Burma in i Thailand. Den thailändska regeringen visar ganska lite intresse för att hjälpa dem, inte minst efter ambassaddramat för en tid sedan. En organisation som finns på plats för att ge de här stackars flyktingarna livets nödtorft är svenska Diakonia. De har nyligen fått besked om att deras verksamhet inte kommer att kunna fortsätta med stöd från Sida efter årsskiftet därför att då gäller ett utbetalningstak för Sidas bidrag till enskilda organisationer. Svenskt bistånd gör mycket nytta världen över - fattigdom bekämpas och människovärdet återupprättas - men svenskt bistånd har kraftigt skurits ned under 90-talet. Räknat i utbetalningar från 1995 och fram till i år handlar det om en nedskärning med Jag ville nämna detta som en kompletterande bild till den, menar jag, skönmålning som biståndsministern ägnar sig åt. Många frivilligorganisationer kan vittna om samma sak som Diakonia har berättat om för mig när jag har frågat hur den pågående biståndspolitiken påverkar dem. Kooperationen Utan Gränser hade velat genomföra, och har planerat, ett projekt efter orkanen Mitch i Nicaragua och El Salvador. Ett belopp om 5 miljoner kronor var godkänt men de pengarna hölls inne på grund av bidragstaket i år. Rädda Barnen klarar sig hyggligt tack vare att de har egna medel att skjuta till men även de har drabbats av en indragning på 9 miljoner kronor. Utbildning för Biståndsverksamhet, UBV, berättar att de får skicka färre volontärer än de har planerat. Det här är bilden. Jag måste därför ställa ett par frågor till biståndsministern. Det låter på biståndsministern som att jag har missförstått något i regeringsförklaringen men det har jag inte gjort. Möjligen föreligger ett missförstånd mellan Utrikesdepartementet och den talskrivare som hjälper statsministern med att få ihop regeringsförklaringen. Vad jag gör i min interpellation är att jag upprepar de siffror som i praktiken framgår av regeringsförklaringen. Dessbättre är den indragning som rullas över till år 2000 något mindre än vad statsministern antydde i regeringsförklaringen. Men vi måste vara överens om att det av de 2,9 miljarder kronor som på grund av utgiftstaket har innehållits i år fortfarande är en summa på ett antal hundra miljoner kronor som icke får disponeras. Det kan tyckas vara en detaljfråga att rota i siffror på detta sätt. Men i och med att statsrådets företrädare stod i talarstolen och var så oerhört tydlig om detta är det viktigt för mig att regeringen nu erkänner att man begår ett löftesbrott. Dessutom skulle jag vilja att statsrådet klarlade vad budgetpropositionen säger om ett nytt bidragstak för år 2000. Kommer ett sådant utgiftstak eller kommer det inte?

Fru talman! Låt mig börja med att tala om siffrorna i budgeten. Jag tror att det kan vara värdefullt efter inlägget från Lars Leijonborg. I vårbudgeten låg anslagsramen till biståndet på 500 miljoner. Till det kom reservationsanslaget på 2,9 miljarder. Summerat blir detta 3,4 miljarder. Det som har hänt sedan vårbudgeten är att vi dels har fått en ny beräkning av bruttonationalinkomsten, dels har fått en kraftigt ökad tillväxt. När vi nu lägger fram budgetpropositionen innebär det en ökad anslagsram med 1,3 miljarder och en minskad utbetalning av reservationerna till 2,1. Men summan är densamma, 3,4 miljarder är ökningen av biståndet nästa år. Jämförelsen vår och höst ger utfallet att det är detsamma. Sedan måste jag också säga att det naturligtvis är oerhört glädjande att kunna höja anslagsramen med 800 miljoner mot bakgrund av det som hände i våras och hur det förhåller sig nu. Det ger verkligen ett mycket större mervärde i de 3,4 miljarderna att det är anslagsramen som tack vare den goda tillväxten och den nya BNI-beräkningen ökar på det här sättet. Naturligtvis ska vi fortsätta att successivt höja anslagsramen för biståndet så att vi kan nå enprocentsmålet på nytt. Jag har gett mina tjänstemän i uppdrag att ta fram olika alternativ beroende på olika scenarier för att se hur vi successivt ska kunna nå målet 1 % av Vi ska också successivt gå vidare och sänka reservationsanslagen. Jag tycker mig kunna se att en idealisk nivå på reservationsanslagen skulle vara ungefär 1 miljard. Vi kommer ned till drygt 3 miljarder i slutet av år 2000. Summan av detta är att när det går bra för Sverige och vi får en ökad tillväxt ökar också biståndet. Då kan vi också dela med oss av en förbättrad ekonomisk situation. Den stora skillnaden i förhållande till den treåriga borgerliga regeringsperioden är att i dag har vi finansierat vårt bistånd fullt ut. När Lars Leijonborgs parti satt i regeringsställning lånade man till biståndet. Vilken tilltro och trovärdighet kan det ge för en långsiktig biståndspolitik? Nu finansierar vi biståndet. Vi har en god tillväxt i ekonomin. När vi tittar framåt ser vi att vi successivt kan höja biståndet. Jag vill också fråga Lars Leijonborg vilken trovärdighet vi kan ge Folkpartiets förslag till ökat bistånd, som jag har sett att ni väckt i er budgetmotion i anslutning till budgetpropositionen. Såvitt jag har förstått vill er samarbetspartner Moderaterna sänka biståndet med 2 miljarder och komma ned till 0,6 % av BNI och därmed helt lämna FN:s mål för biståndet. Till Marianne Andersson vill jag bara säga att vi eftersträvar en jämn ökning av biståndet. När det gäller budgetlagen och budgettaket vill jag också fråga Marianne Andersson om vi ändå inte är överens om att vi har en sådan teknik i dag när vi arbetar fram våra budgetar. Jag har inte hört talas om tidigare att Centern vill ändra på den budgetlagen. Katastrofbiståndet, som Marianne Andersson tar upp, ökar nästa år. Utredningen får jag återkomma till i en kommande replik.
Fru talman! Biståndsministern svarar inte på mina frågor, tycker jag, utan för in helt andra saker och vill ha detta till en mer allmänpolitisk debatt. Historien är ju att Sverige nådde enprocentsmålet när Ola Ullsten, Folkpartiet, var biståndsminister och Moderaterna satt med i regeringen. De gillade det säkert inte, men de tvingades gå med på det. Därefter låg Sverige kvar på enprocentsnivån under 80-talet fram till början av 90-talet, då vi i krisförhandlingar med Socialdemokraterna ansåg det nödvändigt att sänka biståndet under enprocentsnivån, vilket var oerhört tragiskt. Därefter vann Socialdemokraterna valet 1994, och biståndet har fortsatt att sjunka. Det är bakgrunden. Vi har hela tiden kritiserat det faktum att man så fort det är ekonomiska problem tar till biståndet som den första besparingsposten. Det är tyvärr en realitet, så har det varit. Nu har ett nytt element tillkommit, dvs. att lägga fram förslag till riksdagen som godkänns. Men vi har antagit en budgetlag som gör det möjligt för regeringen att i efterhand säga till ett ämbetsverk att denna summa har de fått, men de får inte betala ut den. Sådana begränsningsbelopp sattes för 1998 och har satts för 1999. Varje gång har regeringen sagt att man behöver skjuta upp beslutet lite grann, men det är ingen fara, det kommer inte att innebära några stora problem - pengarna ligger och väntar till efter nyår. Det hedrar den nuvarande biståndsministern att hon i en TT-intervju har erkänt att ryckigheten är ett problem. Pierre Schori försökte alltid vifta bort den och säga att den inte betydde något. Det är bra att Maj Inger Klingvall erkänner att den är ett problem. Vad drar regeringen för slutsats? Även i budgetpropositionen för år 2000 talas det om ett begränsningsbelopp. Vad betyder det? Det står där att ett begränsningsbelopp ska sättas, men det ska sättas så att projekt som har planerats för 1999 ska kunna genomföras. Vad betyder detta i praktiken, eftersom det som man hade räknat med att använda 1999 inte fullt ut får användas 2000? Man talar med dubbla tungor. Det skulle vara välgörande för debatten att statsrådet tydligare erkänner att av de 2,9 miljarder som begränsningsbeloppet täckte 1999, innehålls en del även för år 2000. Pierre Schori lovade i talarstolen att det icke skulle ske. Men nu sker det. På samma sätt som statsrådet har erkänt att ryckigheten inte är bra, vore det välgörande att erkänna att regeringen inte höll det löfte som Pierre Schori gav. När statsministern tillfrågades i radio, viftade han undan frågan och sade att Schori är en generös man. Men så går det inte att säga om besked som har lämnats i riksdagens talarstol. Regeringen är naturligtvis kollektivt ansvarig för något sådant, och det kan inte viftas undan.

Fru talman! Låt mig börja med frågan om beloppet. Den totala summan på 3,4 miljarder ligger fast från våren till hösten, men fördelningen mellan vad som är reservationsanslag och vad som är höjd anslagsram har ändrats under dessa månader. Men det har varit till det bättre. Det måste vara oerhört mycket bättre att en större andel av de 3,4 miljarderna faktiskt består i en höjd anslagsram. Sedan får vi successivt beta av reservationsanslagen för att komma ned i en rimlig nivå på ungefär 1 miljard. Detta ska kunna hanteras med de budgetprinciper som finns i dag i budgetlagen. Jag har tittat på summan i förhållande till vad Lars Leijonborg har sagt tidigare i talarstolen. Jag har hittat ett protokoll från debatten den 18 maj mellan Leijonborg frågar statsrådet Schori om han kan lova att de 3-4 miljarder som krävs för att biståndet ska återställas kommer med i budgetpropositionen i höst. Ja, 3,4 miljarder kom med i budgetpropositionen i höst. Jag förstår inte vad det är Lars Leijonborg klagar på. Vi har klarat ut summan. Pengarna kommer nästa år. Jag har svårt att se att världens fattiga människor bryr sig om om de 3,4 miljarderna kommer från reservationsanslag eller från en höjd anslagsram. De behöver vårt stöd för sin utveckling. Därför är jag glad över att vi klarar den kraftiga ökningen nästa år för biståndet. Efter det att riksdagen har ställt sig bakom budgetlagen har nu alla utgiftsområden i budgeten ett utgiftstak. Det har även biståndet, sjukförsäkringen och alla andra delar i vår budget. Lars Leijonborg återkommer till enprocentsmålet och situationen under den borgerliga regeringen. Då hade ni regeringsansvaret, Lars Leijonborg. Ni hamnade i en situation då ni successivt fick sänka biståndet. Vi har nu rett upp den oerhört besvärliga situationen som vi hade att ta tag i 1994. Vi kan nu klara av en successiv ökning av biståndet med full finansiering, till skillnad från hur det såg ut mellan åren 1991 Jag fick inget svar på frågan om trovärdighet. Moderata samlingspartiet har ett helt annat förslag i sin budget. Hur ska detta gå till, Lars Leijonborg? Vilken trovärdighet ligger i ert förslag om en höjning, eftersom er samarbetspartner har en helt annan uppfattning om hur biståndet ska utformas i framtiden? Man vill inte ens ställa upp på FN:s mål för biståndet. Sedan till frågan om utredningen. Vi håller på att arbeta med direktiven till översynen. Vi räknar med att under hösten ta ställning till direktiven. Vi kommer naturligtvis att i samband med det presentera en tidsplan för utredningen. Jag ser fram emot att få göra den breda översynen av vår biståndspolitik.
Fru talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte vad moderaterna har i denna debatt att göra. När de har suttit i regering har också vi suttit där. Vi har sett till att det är vår biståndspolitik som har förverkligats, utom vid tiden för krisförhandlingarna där också socialdemokraterna var med. En av de besparingar man, tyvärr, kunde enas om var just en besparing på biståndet. Vad har moderaterna med detta att göra? Vi har nu ett parti i regeringen som har sett till att vi i år sannolikt kommer under skammens gräns. Det finns mycket som tyder på att utbetalningarna av biståndet icke kommer att nå upp till 0,7 % av BNP. Det är något som socialdemokraterna ansvarar för. Vi kan hålla moderaterna utanför detta. Statsrådet är bekymrad över att det finns "reservationer", dvs. att myndigheten håller inne pengar. Det stora problemet är att det vattnas i munnen på Finansdepartementet när man ser överskotten. Jag antar att Sida har goda argument för att man vill vara noga innan belopp betalas ut. Då blir det vissa år ett visst överskott. Men det stora bekymret med det här är inte att man vill ha en långsiktighet i biståndet, utan det är att den socialdemokratiska regeringen utnyttjar detta överskott till att skära ned. Statsrådet måste tala mot bättre vetande när hon talar om skillnaderna mellan vår och höst. Den stora skillnaden är ju att vi nu gör en mer optimistisk prognos över svensk tillväxt. Det är väl inget argument för att hålla inne pengar som man har lovat att uländerna ska få. Talet om att alla anslag har ett utgiftstak är ju helt felaktigt, därför att det på s. 88-89 i budgetpropositionen helt klart framgår att just biståndsanslaget ska få ett begränsningsbelopp år 2000.
Fru talman! Jag fick ingen kommentar från Lars och 4 miljarder i nästa års budget. Vi lägger oss på 3,4 miljarder, och jag tycker att det är en väldigt bra början på en successiv ökning av biståndet. Självklart är det så att det är bra med ekonomisk tillväxt, Lars Leijonborg, därför att det är den som ger oss utrymme för att kunna höja biståndet och se möjligheterna att komma vidare och nå upp till enprocentsmålet. Men låt mig i min avslutande replik säga någonting ytterligare om Marianne Anderssons fråga om översynen, eftersom den blev lite summariskt besvarad. Det här kommer att bli väldigt viktigt enligt min bedömning. Vi har i dag fortfarande biståndsmål som lades fast för över 20 år sedan. Mycket har hänt under den här tiden. Det ekonomiska samarbetet mellan länderna i världen har ökat. Det ömsesidiga beroendet har ökat. Det som vi brukar kalla för globalisering är en viktig förändring under de här åren. Min uppfattning är att vi behöver se en helhet i biståndspolitiken. Bistånds-, utrikes och handelspolitik behöver gå i takt för att vi ska bli så effektiva som möjligt. Vi kan också se att det här ekonomiska samarbetet är en viktig förutsättning för utveckling, för demokratiska institutioner och för en utveckling mot en rättsstat, och naturligtvis för respekten för de mänskliga rättigheterna. Men kärnan i biståndet är fortfarande, som jag ser det, fattiga människors makt att ta ansvar och påverka sin framtid, och det får vi aldrig tappa bort i biståndsarbetet. Det här är en utredning runt vilken jag vill se en bred politisk samsyn, och trots allt finns den. Och jag tycker att det är oerhört glädjande att den inte bara finns bland många av riksdagens partier, utan också hos allmänheten, där den Sifoundersökning som vi nyss har tagit del av just visar att även alldeles vanliga människor i vårt land tycker att biståndspolitiken ska förbättras, och att man också är beredd att själv göra en insats. Så Sverige ska fortsätta att vara ett av de bästa biståndsländerna.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om regeringen är beredd att offentliggöra de rapporter som utsända svenska diplomater skrev efter sina besök i Kambodja under 1970-talet. Lars Leijonborg undrar också om regeringen är beredd att tillsätta en kommission med uppgift att utreda vad den svenska regeringen 1976 visste om det folkmord som pågick i landet. Den svenske Pekingambassadören Kaj Björk som också var ackrediterad i Phnom Penh besökte tillsammans med departementssekreterare Jan Lundvik Kambodja i mars 1976. I samtal med vice premiärminister Ieng Sary framförde Björk efter bemyndigande av Utrikesdepartementet att möjligheten till ett humanitärt bistånd till Kambodja förelåg. Ett villkor för att bistånd skulle komma i fråga var att man fick närmare kännedom om förhållandena i Kambodja. Därför föreslogs från svensk sida ett besök i landet av en biståndsdelegation. Besöket kom aldrig till stånd. I november 1976 meddelades att Sverige inte längre hade beredvillighet att lämna humanitärt bistånd. Ambassadör Kaj Björk besökte på nytt Kambodja i januari 1978. Det skedde inom ramen för den ordinarie verksamhet som varje sidoackrediterad ambassadör bedriver. Besöket var kort och omfattade även denna gång bara officiella kontakter. Christophe Öberg gjorde en privat resa till Kambodja i december 1977. Efter resan gjorde han ett antal uttalanden i massmedierna vilka stred mot den svenska regeringens politik i flyktingfrågor och engagemang för mänskliga rättigheter. Detta påtalade den dåvarande utrikesministern för ambassadör Öberg. Beträffande Lars Leijonborgs fråga om offentliggörade av rapporter, har ansvarig tjänsteman i Utrikesdepartementet redan gjort en prövning av vilka handlingar som kan offentliggöras utan att man bryter mot internationell diplomatisk praxis. Nästan allt material har offentliggjorts. De ovannämnda besöken är de som gjordes i 79. Någon tät besöksverksamhet var det alltså inte tal om. Innehållet i deras rapportering är i huvudsak redan frisläppt. Jag vill tillägga att dessa besök skedde under hårt kontrollerade former från kambodjansk sida. I UD:s arkiv finns inte mer att hämta i fråga om avgörande observationer och slutsatser beträffande Sveriges politik gentemot Kambodja under denna tid. Att tillsätta en kommission för att reda ut vad den svenska regeringen visste om folkmordet i Kambodja 1976 är därför enligt min mening inte påkallat. Större delen av det aktuella materialet är redan offentliggjort. Låt mig till sist säga att folkmordet som begicks i Kambodja 1975-79 var en tragedi som inte kan fördömas nog. Jag beklagar djupt att det inte avslöjades på ett tidigare stadium.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag vill knyta an till de allra sista orden i svaret. Det här var en tragedi, ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens 1900-talshistoria. Vid sidan av några andra diktatorer och massmördare framstår Pol Pot som en av de absolut värsta folkmördarna under det århundrade som nu håller på att ta slut. Sverige hade en unik position gentemot Pol Pots Kambodja på det sättet att våra diplomater släpptes in. Under en period av två år gjordes tre besök av svenska diplomater. Man kan diskutera huruvida det är en tät trafik, men faktum är att inget annat land hade motsvarande möjlighet. När de här diplomaterna kom ut skickade de rapporter, och de gjorde också en hel del tidningsuttalanden. Det internationella intresset var stort, och de gjorde mycket häpnadsväckande uttalanden. Det var ju nämligen så - jag minns själv den där perioden - att det kom olika rapporter från Kambodja. Å ena sidan extremt alarmerande: Det pågår massmord! Å andra sidan: Det är inte så farligt. De svenska diplomaterna bekräftade den senare versionen, och detta framstår därmed som ett oerhört mörkt kapitel också i svensk utrikespolitisk historia. Jag tror naturligtvis inte att andra rapporter på ett påtagligt sätt hade kunnat ändra historiens gång i Kambodja, men man vet inte om omvärldens reaktioner mot Kambodja hade kommit tidigare och varit tydligare om det svenska utrikesdepartementet hade agerat annorlunda. Därför är det här en väldigt viktig diskussion. En bakgrund är det brev som den dåvarande biståndsministern, Gertrud Sigurdsen, skrev till ambassadör Kaj Björk före hans första resa. Dess utgångspunkt var en liknande debatt som den vi har här nu, där en talare påstod att fördrivningen av människor från Phnom Penh var ett fruktansvärt folkmord, en av de värsta händelserna i historien efter Attila. Då skriver biståndsministern till ambassadör Björk och säger att det skulle vara besvärande om sådana påståenden kom att prägla svensk biståndsdebatt. Nu vet vi att det var motdebattören till Gertrud Sigurdsen, nu framlidne redaktören Allan Hernelius, som hade rätt. Det var just så brutalt som han påstod. Då framstår det som väldigt pinsamt, för att använda ett milt uttryck, att den svenska regeringen anmodade en svensk diplomat att åka till ett land med uppgift att förneka uppgifter som hade förekommit i debatten som visade sig vara fullständigt sanna. Statsrådet säger att nästan allt har offentliggjorts. Jag har här Kaj Björks rapport. Det kommer inte att synas i protokollet, men jag bläddrar nu i rapporten. Som vi ser är det väldigt mycket vitt. Utrikesdepartementet har valt att censurera mycket stora delar av rapporten. Jag måste därför på nytt fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att göra mer än hittills för att hela sanningen om Sveriges politik gentemot Kambodja ska komma fram?
Fru talman! Det här är ett område där det är viktigt att alla svenska partier som under den här perioden satt i olika regeringar, inte bara svenska partier och alla de partier som ingick i den svenska regeringen utan hela västvärlden, har en anledning att fundera över varför man inte visste mer om vad som skedde i Kambodja. Det var ett oerhört slutet samhälle, förmodligen det mest slutna samhälle som vi någonsin har upplevt, precis som Lars Leijonborg säger. Svenska diplomater under olika regeringar var där tre gånger. Jag tror inte att de fick en rättvisande bild alls av situationen i Kambodja. Det kanske man inte heller ska begära efter tre besök. Vi har offentliggjort i princip allt. De blanka sidor, som Lars Leijonborg pekade ut, det tror jag Lars Leijonborg också vet är samtalsuppteckningar med nu levande och aktiva kambodjanska politiker, som i enlighet med UD:s praxis inte har lämnats ut. Alla slutsatser, allt vad den svenska regeringen visste är därmed offentliggjort. Sedan tror jag, fru talman, att vi verkar ha uppfattat beskedet från den dåvarande svenska biståndsministern väldigt olika. Hennes besked var också varför det inte utgick något bistånd. Man hade sagt till kambodjanerna att man eventuellt var beredd att lämna humanitärt svensk bistånd. Men man ville göra en biståndsresa. Man ville inte betala ut biståndet, och det var också det som jag uppfattade att biståndsministern syftade på när hon sade att man inte ville ha debatten om ett utbetalat bistånd. Man ville inte betala ut biståndet. Det är också viktigt att komma ihåg vårt gemensamma ansvar för hur Pol Pot-regimen sedan behandlades. Västvärlden var faktiskt med och röstade in Pol Pot-regimen i FN så sent som 1979. Man fördömde då Vietnams inmarsch som brott mot Kambodjas suveränitet, men vi hade inte tillräckligt tydliga avståndstaganden från Pol Pot. Tyvärr kan vi bara konstatera att de svenska regeringsrepresentanterna under den här tiden verkade ha lika dålig information som sina europeiska och amerikanska motsvarigheter. Det har de i efterhand djupt beklagat. Vi ska, tycker jag, dra slutsatsen hur vi undviker så här dålig kunskap i framtiden. Det handlar om ett gemensamt ansvar för att t.ex. ta flyktingars berättelser på allvar. Det handlar om ett gemensamt ansvar för hur man följer upp en diktators övergrepp. Thomas Hammarberg sitter i dag på FN:s uppdrag på ett MR-centrum i Phnom Penh för att ge utbildning i mänskliga rättigheter, för att hjälpa till att utbilda jurister och för att hjälpa de FN-jurister som i dag vill få till stånd en krigsförbrytartribunal för att också döma de ansvariga för folkmorden.
Fru talman! Jag instämmer naturligtvis helt i den senare delen av utrikesministerns synpunkter på hur vi ska agera inför framtiden. Det finns all anledning att ha högsta tänkbara demokratiprofil, mänskliga rättighets-profil i den svenska utrikespolitiken. Sådana här historiska tillbakablickar har ju den relevansen att de kan påverka aktuell svensk politik. Vi har fortfarande en debatt om svensk utrikespolitik, hur mycket vi ska samverka med andra länder och vilken demokratiprofil vi ska ha t.ex. i vår biståndspolitik. Därför är det väldigt viktigt att ibland också analysera skeenden i vår historia. När jag har föreslagit en kommission har jag varit väl medveten om att sedan september 1976 satt en borgerlig regering, t.o.m. flera borgerliga regeringar de kommande åren. Det är rent av sannolikt, som utrikesministern påpekar, att det går att i dagens belysning hitta fel också i deras agerande. Men jag tycker inte att man ska ha skygglappar av det skälet. Jag antar att hänsynen till de borgerliga partierna inte heller var något huvudargument för utrikesministerns avvisande av en kommission. Det är riktigt, som utrikesministern säger, att de svenska diplomaterna naturligtvis inte fick se allt under sina besök. Men det hindrade dem inte från att göra mycket långtgående uttalanden. Det har förekommit påståenden från flyktingar att det var omfattande avrättningar. Det avfärdade ambassadör Björk med orden: De behöver arbetskraft. De kan av det skälet inte avrätta personer. Varför skulle de avrätta en massa personer? Den medresande diplomaten uttalade: "'För kambodjanerna är det här inte alls så märkvärdigt som det framställs i väst.' Artiklar om blodbad i Kambodja 'bygger på uttalanden som missförståtts och vantolkats'." Departementsrådet Lundvik motiverade de brutala deportationerna från Phnom Penh som en landsbygdens seger över staden. Detta var ett uttalande i Vietnambulletinen nr 2 1976. Det faktum att de inte fick se hela sanningen hindrade dem inte från att göra mycket långtgående uttalanden. Det kommer fram hela tiden nya fakta. Det var en radiodokumentär för en tid sedan där en journalist hade grävt fram ett antal fakta. Jag får naturligtvis tro utrikesministern på hennes ord. Jag hade inte hört den uppgiften förut att skälet till att så här mycket var borttaget ur rapporten var att det var uppgifter från en nu levande person. Men jag menar att det är så viktigt att vi får fram sanningen och vad som låg bakom de svenska regeringarnas agerande, att man bör överväga att offentliggöra allt material. Jag vill verkligen vädja till utrikesministern att överväga frågan på nytt därför att det har ett mycket stort värde inför framtiden att hela sanningen om Sveriges Kambodjapolitik den här tiden kommer fram.
Fru talman! Jag tycker definitivt inte att vi ska ha några svenska skygglappar när det gäller vad vi har gjort i Sverige. Vi ska komma ihåg att även om det var ett par besök är det fortfarande väldigt begränsat. Jag tycker också att det är viktigt att vi frågar oss: Vad visste resten av världen, framför allt den delen av världen som hade väldigt stora underrättelsetjänster? Varför reagerade inte de tidigare? Varför var de inte med och lämnade rapporter? Det måste ha funnits underrättelserapporter långt innan man fick de här tydliga signalerna om hur fruktansvärt utvecklingen i Kambodja hade varit. När det sedan gäller kommissionen är skälet till att jag inte velat ha en kommission inte skygglappar, utan det finns nog inte mera att hämta när det gäller vad som skett i den svenska Kambodjapolitiken, eftersom allting i princip är utlämnat. Jag gör gärna en prövning till av uttalandena och samtalsuppteckningarna med den kambodjanska politikern. Jag ska gärna se till att det blir offentligt ifall jag har någon möjlighet enligt vår praxis. Men det kommer heller inte att bidra till någon mer kunskap om vad som skedde på den tiden och hur det kunde ske under så lång tid utan att västvärlden reagerade. Fru talman! Som jag sade får vi dra lärdomar för framtiden. Vi är med och stöder FN:s arbete i dag, bl.a. för att se till att man i ett land som Kambodja arbetar med att följa upp den gamla diktaturen, med att utbilda människor i mänskliga rättigheter och med att försöka att få till stånd en krigsförbrytardomstol som kan döma de skyldiga. Det är också viktigt att vi väldigt tydligt agerar tidigt när vi ser brott mot mänskliga rättigheter. Detta är också en viktig del av den svenska utrikespolitiken. Regeringen brukar ha ett gott samarbete med alla partier i Sveriges riksdag när det gäller att vara tydlig och påtala brott mot mänskliga rättigheter. Vi kan också se att vi i dag har större möjligheter att agera och få kunskap än vad vi hade för 25 år sedan, inte minst genom att det på detta område finns en ny teknik som gör att vi hela tiden har betydligt lättare att få information. T.ex. senast i samband med kriget i Kosovo kunde vi mitt under brinnande krig via Internet få rapporter från personer som befann sig mitt inne i krigszonen och före kriget mitt inne i Kosovo när det begicks övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Här har vi ett gemensamt ansvar för att se till att vi i framtiden reagerar så tidigt som möjligt på alla de informationer som vi i dag kan få.
Fru talman! Jag har en känsla av att Sverige nu har en utrikesminister som har ett starkt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter, och det är mycket bra. Det är kanske inte vi som borde föra den här debatten, men jag för den delvis här därför att jag vet att det finns personer i Sverige som fortfarande har dessa skygglappar som jag talade om. För att de ska bli varse t.ex. vilka förbrytelser mot mänskligheten som har skett i kommunismens namn är det viktigt att detta skede i Sveriges historia lyfts fram. Det är av intresse att se hur demokratierna hanterar information om förbrytelser mot mänskliga rättigheter. 1900-talets historia handlar ju tyvärr inte bara om massmördare och diktatorer utan den handlar många gånger också om hur demokratierna har valt att se mellan fingrarna vid brott mot mänskliga rättigheter. Jag uppskattar att utrikesministern är beredd att på nytt pröva frågan om ett fullständigt offentliggörande av det material som finns. Jag tror att det vore välgörande. På grund av de exceptionella omständigheter som detta handlar om kan det finnas anledning att ifrågasätta praxis när det gäller sekretess. Det är av ett mycket stort intresse att så mycket av sanningen som möjligt kommer fram här. Låt det som hände i Kambodja - precis som utrikesministern säger - bli en påminnelse för oss att alltid stå upp för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.
Fru talman! Det finns frågor kvar som behöver besvaras. Jag tror inte att vi i Sverige kommer att kunna besvara dem, men det handlar om hur man från västvärldens sida och det internationella samfundet kunde rösta in Pol Pot i FN så sent som 1979. Varför reagerade inte länder med stora underrättelsetjänster tidigare på det som skedde i Kambodja? Låt oss gemensamt för framtiden se till att vi alltid värnar mänskliga rättigheter, oavsett stormaktsintressen och oavsett ekonomiska intressen.

Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson har i en interpellation ställt frågan om Sverige har övergivit tidigare ståndpunkt att inga barn under 18 år ska tillåtas att rekryteras för att delta i väpnad konflikt och strid samt om jag ämnar agera vidare i frågan. Innan jag svarar på frågan vill jag påpeka att även Socialdepartementet, som är ansvarigt för den berörda ILO-konferensen, berörs av ärendet. Sveriges uppfattning kring barnsoldatfrågan är oförändrad och innebär att inga personer under 18 år ska tillåtas rekryteras eller delta i väpnade konflikter. Vi deltar aktivt i förhandlingarna inom FN:s arbetsgrupp om ett till barnkonventionen fakultativt protokoll. Det svenska ordförandeskapet i arbetsgruppen är ytterligare ett tecken på vårt engagemang för frågan. Senaste exemplet på Sveriges aktiva arbete är den nordiska utrikesministerdeklaration, som i augusti antogs på mitt initiativ vid ett utrikesministermöte i Island. I denna deklaration slår vi fast att barn, dvs. personer under 18 år, inte ska vara soldater och inte engageras i väpnade konflikter. Vi uttrycker också vårt starka stöd för det arbete som görs inom FN för att stärka barnens skydd i väpnade konflikter. Vi vill ha internationella regler som hindrar både stater och väpnade grupper från att rekrytera och utnyttja barn, och vi vill att dessa regler ska gälla i både internationella och interna väpnade konflikter. , som berörs i interpellationen, behandlade den i juni för andra gången ämnet barnarbete. Konferensen avslutades med att en konvention och en rekommendation om de värsta formerna av barnarbete antogs. Den enhälligt antagna konventionen förbjuder bl.a. tvångsrekrytering av personer under 18 år för att användas i väpnade konflikter. Detta måste anses som ett framsteg då barnkonventionen, som bekant, bara slår fast en 15-årsgräns. Jag ämnar fortsätta att arbeta för att nå fram till internationella regler som klart och tydligt förbjuder att personer under 18 år rekryteras och deltar i väpnade konflikter.
Fru talman! Jag vill naturligtvis börja med att tacka utrikesministern för svaret. Jag konstaterar att det är kort och lite undvikande, men vi kanske har några minuter på oss att tränga djupare ned i problemet. Hur kunde det bli så här, att Sverige under ILO konferensen i juni gick med på USA:s förslag att bara förbjuda tvångsrekrytering av barnsoldater? Och hur kan utrikesministern framhålla att detta var en framgång för svensk ståndpunkt? Låt oss försöka att reda ut vad det var som hände. Inför konferensen fanns det två förslag på bordet. Det var ett förslag från Uruguay där det tydligt markerades en 18-årsgräns. Sedan fanns det ett förslag från USA som var ytterst vagt i sin skrivning. Jag vill tillägga att Sverige redan i det läget stod på USA:s och Storbritanniens sida. Så vidtog förhandlingar inför lyckta dörrar, och man tvingades att försöka att hitta en samskrivning för att nå en kompromiss. Det var därför som jag reagerade mycket skarpt när man i pressmeddelandet från svensk sida lite lättvindigt skrev att beslutet var enhälligt. Det var det ju såtillvida att man skrev under kompromissen, men det var under mycket stor press. Från UD:s och Socialdepartementets sida vet man mycket väl hur starka påtryckningarna från USA var för att Sverige skulle skriva under. Ni stod inte pall för trycket. Ni svek övertygelsen, och jag anser att det var därför att ni var rädda för de repressalier som kunde komma från USA. Det är klart att jag undrar vad ni fick i utbyte. Varför stödde ni inte Uruguay, de afrikanska länderna, Mexiko, Norge, Danmark, Frankrike, Italien, Spanien, Kanada? Hade ni gjort det innan förhandlingarna började, hade situationen kanske varit lite annorlunda. Det kom ett pressmeddelande efter denna konferens från en lycklig treklöver av kvinnliga ministrar. Där uttryckte man sin glädje över att ILO nu fattat beslut om förbud mot de värsta formerna av barnarbete, mot slaveri, tvångsarbete, sexuellt utnyttjande osv. Det var helt riktigt och det var ett efterlängtat beslut. Men det står också i pressmeddelandet: "Dessutom innebär beslutet nu stopp för tvångsrekrytering av barnsoldater. Genom beslutet kan nu FN:s barnkonvention som firar tioårsjubileum i höst få ett värdefullt komplement." Jag anser att detta pressmeddelande grovt undanhåller fakta när det gäller barnsoldater och man skönmålar verkligheten. Det hade varit ärligare att erkänna det misslyckande som det i själva verket var. Det hade varit på sin plats att uttrycka upprördhet över att man från svensk sida fortfarande accepterar att 15-åringar frivilligt tillåts delta i väpnade konflikter, såsom när barn från Kosovo lämnade svenska sommarläger och gick ut i väpnad konflikt. Fru talman! Problemet är att man inte alltid kan avgöra vad som är tvångsrekrytering och vad som är frivillighet. För många är död och svält det enda alternativet till att vara barnsoldat. En svensk flicka på ett rehabiliteringsläger för barnsoldater i norra Uganda kontaktade mig efter ILO-konferensen, och hon var mycket upprörd. Hon levde i verkligheten i norra Uganda. Fru talman! Jag undrar naturligtvis vad det var som fick Sverige att gå med på USA:s, Storbritanniens och Nederländernas förslag. Jag vill att utrikesministern här talar om vad det var som gjorde att man inte fullföljde tidigare ställningstagande.
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att det som blev beslutet inte var den svenska utgångspunkten. Sverige hade en betydligt längre gående skrivning, som vi ville se när diskussionen och förhandlingarna började. På så vis kan man säga att det var ett misslyckande, därför att vi kom inte så långt som Sverige hade velat komma i de här förhandlingarna. För att det över huvud taget ska bli några beslut måste man fatta dem i konsensus. Sverige böjde sig en dag tidigare än de andra uppräknade länderna, och det är möjligt att det var ett misstag. Jag tror i och för sig inte att det hade påverkat slutresultatet om man hade väntat - det hade säkert blivit detsamma i alla fall. Det vi nu får göra är att vid sidan av det här ILO beslutet också fortsätta vårt arbete i andra sammanhang för att se till att barn under 18 år inte får användas. Jag tror, fru talman, att om man frågar internationellt vilket land som har drivit den här frågan mest aktivt skulle nog alla länder svara att det är Sverige. Vi har genom att se till att få uttalanden, genom att se till att få ageranden av grupper av länder och genom att ge bidrag och anslag till det här arbetet varit det land som har drivit den här frågan allra hårdast.
Fru talman! Det har varit känt att detta var Sveriges ställning tidigare, och därför är det som hände på ILO-konferensen väldigt förvånande. Det har varit pinsamt att i diskussioner försöka gå ut och förklara och säga att jag tror att vi fortfarande står fast vid den här ståndpunkten. Utrikesministern bedyrar i sitt svar här i dag att man kommer att fortsätta att arbeta för att förbjuda att barn under 18 år rekryteras eller deltar i väpnade konflikter, oavsett om det är tvång eller frivillighet. Men vid tiden för den här ILO-konferensen sköttes förhandlingen av en delegation från Socialdepartementet, och UD hade inte ens någon representant där. UD hade givit en muntlig instruktion om den svenska hållningen och uppmanat Socialdepartementet att stödja en linje som anger att utnyttjandet av barn som soldater är den värsta formen av arbete. Med detta kan det tyckas att UD tog alltför lätt på förhandlingarna. Vilken hållningen skulle vara kanske jag kan få bedyrat än en gång, så att inga missförstånd uppstår. Men faktum kvarstår att kontentan av konferensen blev att det nu är känt att Sverige har svikit tidigare utfästelser och vackert tal.

Fru talman! Jag kan bedyra att det inte har skett någon förändring av den svenska positionen. Jag tror också att det är väl känt internationellt, eftersom man har sett allt svenskt arbete för 18-årsgränsen. När det gäller själva förhandlingarna tror jag inte att det var några storstilade löften som gavs i sista skedet när man skulle få konsensus. Faktum var helt enkelt att de svenska förhandlarna lade sig en dag tidigare än de andra. I sak hade det dock inte blivit någon skillnad om man väntat. Med all respekt för mitt kära fosterland, tror jag inte att vi ensamma hade fått en helt annan skrivning till stånd i detta beslut. Däremot är det viktigt att vi fortsätter att driva barnsoldatfrågan väldigt hårt. Förutom att vi nu har tagit upp den och gjort gemensam sak med alla nordiska ministrar kring barnsoldatfrågan, driver vi den väldigt hårt i olika FN-sammanhang. I princip i alla bilaterala kontakter som jag har med alla länder som på något sätt kan tänkas beröras av de här frågorna tar jag också upp barnsoldatfrågan. Jag kan ta några exempel på vad vi praktiskt gör. Vi ger ett verksamhetsbidrag till FN:s särskilda representant för barn i väpnade konflikter. Där beslutade vi för bara några veckor sedan att lämna ett bidrag om 300 000 USA-dollar. Vi har gett verksamhetsbidrag till NGO-koalitionen för internationellt förbud mot barnsoldater. Vi lämnar bidrag till Rädda Barnen, som i sin tur driver det här hårt. Vi gör mycket av detta i samarbete med Rädda Barnen. Vi har gett ett specialdestinerat bidrag till Unicef för att de ska kunna stödja barn som har drabbats av konflikten i Sierra Leone. Detta finns också med som en del av det svenska biståndet. Jag tror att det är helt tydligt, fru talman, att oavsett vad som har skett på vissa konferenser är det välkänt internationellt att Sverige är det ledande landet när det gäller att bekämpa barnsoldater.
Fru talman! Många länder har i flera år intensivt arbetat för det här tilläggsprotokollet, som jag förstår att utrikesministern syftar på. Det gäller protokoll till artikel 38 och därmed ett förbud mot användande av barnsoldater totalt. Sverige finns i allra högsta grad med i det här genom sitt ordförandeskap. Därför var Sveriges ställningstagande ännu mer oförklarligt, att man inte mer och tydligt slogs för sin övertygelse. Det kan bli trovärdighetsproblem för Sverige, som fortfarande är ordförande i arbetet med tilläggsprotokollet, när man handskades som man gjorde under ILO-konferensen och stödde USA:s diffusa hållning. Återigen slog Norge oss med sitt mod och sin nationella styrka. Jag har ytterligare två frågor till utrikesministern. Beslutet under ILO-konferensen var att förbjuda de värsta formerna av barnarbete, och då vill jag fråga om det inte är den värsta formen av barnarbete att vara barnsoldat, oavsett om det är frivilligt eller med tvång. Kan utrikesministern här försäkra mig om att vi i nästa förhandling tydligt kommer att kräva 18 årsgräns för alla barnsoldater, oavsett om det är genom frivillighet eller genom tvångsrekrytering?
Fru talman! För det första kräver vi 18-årsgräns, som frågeställaren också vet. För det andra var skälet till att man behövde kompromissa i det här fallet att beslutet måste fattas med konsensus om man över huvud taget skulle fatta beslut. Om man inte fattade beslut med konsensus skulle det inte bli något beslut alls. Problemet i det här fallet var att många sade att frågan över huvud taget inte ens fick diskuteras på ett ILO-möte därför att det inte låg inom ILO:s kompetensområde. Det här var alltså ytterligare en möjlighet att lyfta frågan. Om man inte hade fått konsensus hade man över huvud taget inte fått något beslut, och jag tror att det hade varit ännu värre för denna sak. ILO-konventionen har också en genomgående 18 årsgräns, och det innebär de facto en 18-årsgräns när det gäller tvångsrekrytering. Sverige kommer naturligtvis i fortsättningen att driva de här frågorna väldigt aktivt i olika sammanhang. Där är det viktiga att vi är överens om att vi ska göra allt vad som står i vår makt för att barnsoldater inte ska få användas. Moderaterna är kanske inte alltid så oerhört aktiva när det gäller de här frågorna, och därför noterar jag med glädje och tycker att det är bra att frågeställaren nu visar en aktivitet här.

Fru talman! Camilla Sköld Jansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa en medvetenhet om vikten av att analysera konsekvenserna av olika förslag och beslut utifrån ett regionalt perspektiv. Camilla Sköld Jansson tar upp en från regionalpolitisk synpunkt mycket viktig fråga. En framgångsrik regionalpolitik kräver hänsynstaganden inom många politikområden. De direkta regionalpolitiska anslagen i statsbudgeten är jämförelsevis små och är därför inte avgörande för den regionala utvecklingen. Regionalpolitiska hänsynstaganden inom andra politikområden, t.ex. inom kommunikations och utbildningssektorn och skatteutjämningspolitiken, är sammantaget mycket mer betydelsefulla för den regionala utvecklingen. Regeringen lägger därför stor vikt vid att regionalpolitisk hänsyn ska genomsyra alla för den regionala utvecklingen viktiga politikområden. Som exempel vill jag nämna att regeringen i en ny kommittéförordning har föreskrivit att om förslagen i ett betänkande har betydelse för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet så ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Närmare riktlinjer för dessa konsekvensanalyser utarbetas nu i Regeringskansliet och kommer att tas in i en ny upplaga av Kommittéhandboken. Oavsett vilken fråga en utredning behandlar, måste den också ställa sig frågan om dess förslag kan få regionalpolitiska konsekvenser. Dessa konsekvenser ska sedan beaktas när förslagen utformas. Regeringens politik, som den framgår av budgetpropositionen, utgår från ett regionalpolitiskt helhetsperspektiv. Regeringens mål, som de uttrycks i regeringsförklaringen, är att tillväxten inte får begränsas till storstadsområdena utan att hela Sverige måste utvecklas. De växande överskotten i de offentliga finanserna ska bl.a. användas till att motverka regional obalans. Ett ytterligare exempel på en generell åtgärd för att förtydliga kraven på regionalt hänsynstagande är att regeringen nyligen givit nya instruktioner till statliga myndigheter. Dessa ska vid överväganden om verksamhetsminskningar, särskilt i regionalpolitiskt utsatta områden, undersöka andra myndigheters verksamheter på orten och i regionen för att utröna om det genom samordning finns möjlighet till alternativa lösningar. Detta kan göra det möjligt att behålla hela eller delar av verksamheten. För att minska verksamheten på dessa orter bör det dessutom finnas särskilda skäl. Slutligen vill jag understryka vikten av att konkretisera regionalpolitiska mål inom samtliga politikområden. Den regionalpolitiska utredningen har bl.a. i uppgift att lämna förslag till sådana mål. Detta är särskilt viktigt eftersom de regionala obalanserna har ökat i Sverige under de senaste åren. Ett ökande antal regioner har en allvarlig befolkningsminskning, och vi står nu inför allvarliga hot i form av strukturomvandlingar inom såväl industri som offentlig sektor. Dessa hot kan endast avvärjas genom en kraftsamling på såväl nationell som regional och lokal nivå.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, där det finns en del positiva inslag som går i den riktning som efterfrågas i interpellationen. Rent allmänt finns det inom många områden en ökad medvetenhet om att vår värld inte är homogen och att när vi betraktar den, inte minst i olika politiska sammanhang, måste vi göra det med olika perspektiv. Det kan handla om klassperspektiv, alltså att politiska beslut har olika betydelse för olika sociala grupper. Det kan också handla om könsperspektiv eller, som den här debatten, om ett regionalt perspektiv. Vi vet att ekonomin och kanske också samhällsstrukturen går alltmer mot en regionalisering. Det är ingen överdrift att påstå att ekonomin är tudelad. Parallellt med arbetslöshet har vi arbetskraftsbrist, utflyttning, överhettning osv. - fenomen som har direkt bäring på regioners olika villkor, även om det självklart också finns skillnader inom regionerna. Målsättningen att hela Sverige ska leva ligger fast och det finns all anledning att gå i försvar för den parollen, men också sett till samhällsekonomin i stort menar jag att det är nödvändigt att vi utvecklar redskap, verktyg, som visar på vilka effekter politiska beslut får, sett med regionala ögon. Det är här Sören Wibes beräkningar, som jag refererar till i interpellationen, har så stora poäng. Man kan säkert säga mycket om hans beräkningar, vad som ska ingå, vad som inte ska ingå osv., men poängen är att han visar på vikten av att detta faktiskt görs. Det är i högsta grad motiverat både utifrån att hela Sverige ska utvecklas men också för att ha ett rimligt grepp över vilken effekt den samlade politiken faktiskt har. Så länge vi inte har verktyg för att göra regionala analyser kan vi i vart fall inte utesluta att t.ex. den senaste budgetpropositionen i själva verket förstärker de regionala obalanserna och att den ger ytterligare skjuts åt den utveckling som vi ser och som vi åtminstone till viss del säger att vi vill motverka. Det är en utveckling som alltså ytterligare utarmar företrädesvis skogslänen samtidigt som den spär på överhettning och inflationstendenser i andra delar av ekonomin. Det strider i så fall mot andra målsättningar i budgeten, där det klart uttalas att vi ska minska regionala skillnader, motverka överhettning och flaskhalsproblematik osv. Ansvaret för att vi inte har dessa verktyg är någonting som åvilar alla partier i den här riksdagen, precis som ansvaret att åtgärda det. I interpellationssvaret redovisar näringsministern det arbete som är i gång för att utarbeta riktlinjer för kommittéarbetet. Det är ett bra initiativ, och om det fullföljs som det verkar vara tänkt så är vi en bit på väg. Men det viktigaste dokumentet, budgetpropositionen, omnämns inte. Det föranleder mina följdfrågor: Delar näringsministern uppfattningen att det är önskvärt att också budgetpropositionerna innehåller regionala analyser över den sammantagna politiken? I så fall, vilka initiativ kan vi förvänta oss med den inriktningen?
Fru talman! Om jag får ta den sista frågan först, frågan om budgetpropositionen, är det så att NUTEK inom kort kommer att uppdatera sin senaste kartläggning av statsbudgetens regionala konsekvenser. Den förra rapporten, som presenterades 1996, avsåg budgetåret 1993/94. Vi kommer alltså att få en sådan studie från NUTEK. Sedan, fru talman, ska jag lite kommentera de beräkningar av Sören Wibe som åberopades. Först vill jag säga att om man tittar närmare på skatteförslagen i budgetpropositionen och gör en jämförelse mellan Stockholms län och övriga län, kan man konstatera att Stockholms län får mer. Gör man en jämförelse mellan Stockholms län och Jämtland, är skillnaden inte större än 200 kr per år. Ser man det däremot i procentuella förändringar i ekonomisk standard och också räknar med barnbidraget, finner man tvärtom något större förbättringar för Jämtland, ca 2 % och för Vad det sedan gäller enegiskatteförändringarna har det inte gjorts någon direkt analys utom vad gäller den mycket omdebatterade höjningen av skatten på dieselolja. Gör man en jämförelse mellan glesbygd eller Norrland och storstadsområdena och tänker sig en årlig körsträcka på 1 800 mil, finner man en skillnad just därför att man använder dieselfordon mer i Norrland än i exempelvis Stockholm. Det handlar om en skillnad på ungefär 35 kr per månad. Det finns en skillnad och den bottnar väldigt mycket i konsumtionsmönster. Det finns också skillnader beroende på löneinkomster och befolkningsstruktur - demografin. Är det många gamla, pensionärer, är det många löntagare, högavlönade eller lågavlönade, så får det naturligtvis konsekvenser när man vidtar generella åtgärder i skattepolitiken.
Fru talman! Det är bra att NUTEK kommer med en studie. Det är också bra att näringsministern har gjort denna översiktliga bild av hur det slår. Vad jag är ute efter är att det här är någonting som inte bara ska ske i efterhand utan att det ska ske parallellt i samband med att man gör budgetarbetet, att regionalpolitiken ska vara en ständigt närvarande aspekt.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning. Jag vill hänvisa till en DN Debatt-artikel som jag skrev och som var inne den 7 oktober, där jag tog upp just vad interpellanten tar upp här.
Tittar man på dagens diskussioner ser man att det finns all anledning att just försvara regionalpolitik - inte minst utifrån den ESO-rapport som kom häromveckan, där det framstår som om begreppet regionalpolitik mer och mer börjar få en negativ klang. Det behandlas faktiskt allt oftare lite nedlåtande.
Jag delar uppfattningen att det finns en väldig myt vad gäller regionalpolitiken. Många framför uppgifter om regionalpolitiken som inte stämmer.
Att konsekvent göra regionala analyser av politiska beslut menar jag är ett bra sätt att bemöta denna sorts kritik. Jag menar att ett synsätt är att all politik är regionalpolitik i den meningen att den påverkar olika regioner olika. Man kan inte, och man ska inte heller, ta regionalpolitiska hänsyn i alla frågor, men målet måste vara en medvetenhet om hur det slår.
Man kan t.o.m. läsa i ESO rapporter att 73 miljarder kronor går till regionalpolitiken. Man får uppfattningen att de pengarna ramlar in och gör varenda norrlänning rik.
På det viset synliggör man också alla de beslut som faktiskt gynnar tillväxtregionerna. Det är ingen naturlag att exempelvis merparten av vinsterna för vattenkraften eller skogen hamnar utanför de län där de produceras. Det är inte heller någon naturlag som säger att Stockholm ska vara det starka tillväxtcentrum det är, utan det är i allra högsta grad en följd av mänsklig aktivitet - inte minst politiska beslut. Så skapas dessa förutsättningar.
Minst hälften av dessa pengar går till samhälleliga åtgärder i storstadsområdena - ett exempel på att man t.o.m. i en s.k. vetenskaplig rapport kan bli vilseledd.
I själva verket har det gått så långt att det inte är alltför långsökt att påstå att vi numera ser satsningar i tillväxtområdena som investeringar, medan satsningar i skogslänen ses som bidrag. Beslut som gynnar tillväxtcentrum tycker man är neutrala, naturliga och inget att diskutera, medan beslut där man medvetet försöker gynna regioner med svagare tillväxt anses konstlade eller onaturliga, och det är därmed fritt fram att ifrågasätta dem. Det är någonting som också görs alltmer.
Jag delar uppfattningen att det nu gäller att driva regionalpolitik på alla områden. Det går mycket bra för Sverige. Vi har en tillväxt i dag som ligger på 3,6 %.
Menar vi allvar med att hela Sverige ska utvecklas måste vi utveckla både argument och strategier, och däribland utformandet av verktyg, för att tydliggöra dessa konsekvenser. Begreppet regionalpolitik ska inte vara något udda och särskiljande eller stå vid sidan av, utan det ska vara en ständigt närvarande aspekt som bygger på en medvetenhet om att all politik i någon mån faktiskt är regionalpolitik.
I varje konjunkturprognos ser vi hur tillväxtprognoserna ökar. Troligtvis kommer nästa prognos som kommer att ligga högre än 3,6 %. Men vi har fått ett tudelat Sverige, där det inte går bra för många människor och där det framför allt inte går bra för många regioner. Det är någonting vi måste driva en gemensam politik omkring. Det gör vi.

Fru talman! Per Westerberg har ställt flera frågor om fusionen mellan Telia och Telenor. Jag tar frågorna i tur och ordning: 1. Per Westerberg frågar om jag står kvar vid en bedömning att det nya bolagets börsvärde blir 400 miljarder kronor. Det har cirkulerat olika uppgifter om detta. Ett börsvärde bestäms av marknaden, och vi kan bara ha förhoppningar om framtida värden. Svaret är enkelt: Vi får se vad marknaden ger det nya bolaget för börsvärde. Jag är övertygad om att det blir ett högt värde, eftersom bolaget är intressant för många placerare. 2. Nästa fråga är om den svenska regeringen avser att fullfölja avtalen. Svaret är ja. 3. En tredje fråga är om jag avser att vara slutnare och mindre öppen i underlagsmaterial till den svenska riksdagen än vad norska regeringen är till Stortinget. Vi har inte gjort någon analys av det norska materialet. Den svenska regeringen hade i samverkan med utskottet etablerat en väl fungerande ordning för att förse riksdagen med ett fullgott underlag. 4. Per Westerberg undrar om jag försäkrat mig om garantier för ett fortsatt strikt kommersiellt beslutsfattande efter fusionen. Jag kan bara hänvisa till ett brev från min norske kollega, som är daterat den 23 september, där han säger just detta. Han säger att han är helt överens med mig i det jag tagit upp med honom, nämligen att sammanslagningen ska baseras på de kommersiella värderingar som finns i avtalen. 5. Som sista fråga tar Per Westerberg upp vilka låsningar/fördelar som jag har räknat med att den statliga ägardominansen i det sammanslagna bolaget ska ge. Mitt svar är att den svenska regeringen ser det sammanslagna bolaget som en stark aktör i Norden och anser att företagets utveckling har stor betydelse för tillväxten i Sverige. Som Per Westerberg väl vet finns inget hinder för de nuvarande ägarna att gå ned i ägande om någon av dem skulle önska det. Internationellt är det dessutom vanligt, för att inte säga regel, att respektive stat behåller ett väsentligt inflytande vid börsnotering av nationella telebolag. Därför har vi försäkrat oss om ett inflytande för de nuvarande ägarna under lång tid för att kunna uppträda som ansvarstagande huvudägare.

Fru talman! Först vill jag be att få tacka näringsministern för svaret på mina frågor, även om jag av naturliga skäl kanske inte är alldeles nöjd med svaren i sig. Låt mig konstatera, fru talman, att struktureringen av telemarknaden är oerhört central för Sveriges nationella konkurrenskraft och vår förmåga att producera effektiva och växande företag. Tele och dataöverföringen har kommit att bli ett av de mest kritiska områdena. Det är därför naturligtvis viktigt att vi har framgångsrika företag som agerar på den marknaden och som dessutom har möjlighet att utnyttja sina konkurrensfördelar. Vi har sett att denna typ av bolag har börsnoterats runtom i världen. De gamla statliga monopolen har blivit börsnoterade bolag. Vad man framför allt har vunnit därmed är möjligheten att använda den egna aktien som valuta vid förändringar av ägande eller köp av andra bolag. Man har fått ett strikt kommersiellt beslutsfattande utan politisk inblandning eller olika politiska piruetter, som lätt uppdyker i statliga företag eller i företag som har statlig ägardominans. Detta har skapat en ökad konkurrens på marknaden och en ökad dynamik, som jag tror kan vara till betydande fördel inom många länder och självfallet även inom Norden. Vi har i Sverige sett att vi har vissa brister i konkurrensen på telemarknaden. Bara inom mobiltelefonin har OECD-rapporten markerat att vi ligger på mellan 50 % och 100 % högre prisnivåer än i våra nordiska grannländer. Vi noterar också att vi har ett begränsat konkurrenstryck och att vi har vissa problem när det gäller bredbandsutbyggnaden. Det gäller självfallet att klara de olika kritiska punkterna för att vi ska kunna utnyttja vår unika ställning med mycket god penetration av PC-användning, Internet och mobiltelefoni. Därav är det centralt att vi lyckas med fusionen mellan Telia och Telenord. Mina frågor, fru talman, gällde bl.a. värderingen. Det har cirkulerat uppgifter, som även använts och knutits till näringsministern, om att värdet på det kommande bolaget skulle vara ca 400 miljarder. Jag kan förstå att näringsministern inte kan vara tvärsäker därvid, men uppgifterna har kommit att förknippas med hans namn. Jag vill därmed fråga mycket rakt om det är en dementi av uppgiften att värdet blir 400 miljarder som näringsministern vill göra när han bara hänvisar till kommande marknadsnoteringar. Det är trots allt så att det, beroende på den politiska utvecklingen, marknadsutvecklingen m.m., kan vara centralt att veta ungefär i vilket härad värderingen kommer att hamna. Jag har fått ett svar om att man tänker fullfölja avtalet. Det var inte så alldeles klart i samband med att interpellationen skrevs. Jag hoppas att det också blir ett fullföljande av avtalet i dess helhet. Då kommer man naturligtvis till det kommersiella beslutsfattandet. Det råder ingen tekan om att det har varit turbulens mellan ägarna, mellan ledningarna i Telia och Telenor, mellan fackklubbarna och delvis också inom det politiska etablissemanget. Detta har delvis varit en följd av en del olyckliga uttalanden av näringsministern, som vi kan lämna därhän. Självfallet har detta haft en inverkan på det strikt kommersiella beslutsfattandet. Vi kan vara säkra på att så även blir fallet längre fram. Jag är av den uppfattningen att det finns betydande risker om man ska behålla statlig ägarmajoritet under 16 år där en part alltid kan tillse detta. Vi riskerar att inte få det kommersiella beslutsfattande vi behöver. Därmed kan vi få förfelningar inom fusionen mellan Telia och Telenor.
Fru talman! Först får jag konstatera att Telia är ett helstatligt bolag i dag. Det har så varit i många år. Innan dess var det ett statligt verk. Som statligt ägt företag har Telia utvecklats oerhört snabbt och mycket väl under de senaste åren om vi jämför med andra liknande bolag. Det vill jag först konstatera. Det andra jag vill säga är att i de här förhandlingarna har jag som ansvarig minister försökt att bevaka de svenska intressena liksom Norge har bevakat de norska intressena, alltså som ägare. Men det som har varit viktigt för mig har varit att tillse att detta bolag ska drivas under affärsmässighet. Det ska vara en professionell styrelse. Vi har från svensk sida tillsett att det är så. Det ska vara en styrelse som handlägger alla frågor, frågor som handlar om affärsstrategier, om var de olika affärsområdena ska ligga, om hur de ska arbeta och om vilka strategier man allmänt sett ska ha inom de olika affärsområdena. Dessa frågor är styrelsefrågor, och därmed har vi mycket klart deklarerat att vi som ägare inte går in i de frågorna. Däremot har vi självklart ett starkt intresse av hur försäljning ska gå till när det gäller börsen, aktier, börsvärde och liknande. Det är en ägarfråga. Men driften av detta bolag kommer, det kan jag garantera, att ske under stor affärsmässighet. Sedan gäller det frågan om värdering. Det har gjorts många värderingar. Det här beloppet på 400 miljarder har nämnts av de olika s.k. ledarbanker som har gjort de här värderingarna. Det har kanske även använts av mig. Det är självklart så att marknaden får avgöra vad värdet på bolaget faktiskt kommer att bli. Men som jag sade är jag övertygad om att det kommer att bli mycket högt. Detta är också väldigt förknippat med ledningens förmåga att hämta hem de synergieffekter som vi som ägare förväntar oss. Avslutningsvis vill jag säga att enligt fondkommissionärsfirman Carnegie var värdet på Telia 1995 ca 40 miljarder kronor. Då ville, om jag är rätt underrättad, Per Westerberg sälja Telia. Jag kan bara konstatera att om vi säljer ut 27 % av vår andel så att vi kommer ned till 33 %, och Norge säljer ut 8 % och kommer ned till 33 % och sedan 33 % ska säljas ut på marknaden, då kommer det att ge oss avsevärt mer än 45 miljarder. I den meningen tycker jag att jag ska få - inte beröm kanske, men en liten lätt klapp på axeln av Per Westerberg.
Fru talman! Jag tror att näringsministern blir besviken i den delen. Jag kan upplysa om att det vid samma tidpunkt fanns värderingar som låg på mellan 120 miljarder och 150 miljarder kronor för bolaget, dvs. på en helt annan nivå. Med den börsutveckling som vi har haft sedan dess ligger det någonstans i det häradet. Att vi sedan dessvärre har haft en nedgång när det gäller telekomaktier under det sista halvåret må vi fortsätta att tvista om, om det nu finns intresse för sådant. Jag noterar näringsministerns svar om värderingarna kring 400 miljarder. Vi får se vad marknaden därvid ger med de förutsättningar som finns. När det gäller det kommersiella beslutsfattandet kan man ju säga att Telia har utvecklats väl i många avseenden. Men jag vågar också säga att Telia kunde ha utvecklats ännu bättre om man hade fått möjligheter att gå till marknaden tidigare, att kunna delta i omstruktureringar och försäljningar av telebolagen i Finland och Danmark för att skapa en starkare nordisk aktör. Jag noterar att fusionen mellan Telia och Telenor förhoppningsvis kommer att slutföras - som jag uttrycker det. Men det kunde ha skett under väsentligt smidigare former. Jag anklagar inte näringsministern för alla problem därvidlag. Det finns många medaktörer i det sammanhanget. Men det är ingen tvekan om att fusionen har varit tumultartad och om att det har funnits betydande drag av stark politisk inblandning, starkt politiskt beslutsfattande som inger betydande oro för framtiden för ett av Sveriges och Norges viktigaste företag. Det är vad Telia/Telenor är med den teknologiska kompetensen, marknadsförutsättningarna och över huvud taget storleken. Jag vill därför ånyo ställa frågan till näringsministern: Kommer det nu verkligen att bli så att styrelse och ledning får ta det fulla ansvaret så att vi slipper se flera tumult mellan de svenska och norska regeringarna om lokaliseringar, tolkningar av avtal och liknande? Därigenom skulle vi kunna få ett normalt kommersiellt styrt och börsnoterat företag. Den andra punkten gäller låsningarna. Det är förvisso riktigt att en part, Sverige eller Norge, kan minska ägandet i bolaget. Men det ger den andra parten rätt att gå upp i majoritetsägande och därmed fortsätta att ha statlig ägarkontroll i bolaget. Det finns därmed knappast någon möjlighet för ett land att ensidigt kunna dra ned sitt ägande. Det kommer att bli någon form av dubbelt veto från både svenska och norska regeringen mot att släppa det statliga majoritetsägandet i bolaget. Det skapar, anser jag, en låsning, i synnerhet när det är ett kommersiellt beslutsfattande som är nödvändigt för bolaget. Det här är något som allvarligt kan komma att skada den framtida utvecklingen. I normala fall brukar man snarast säga att huvudägarna ligger kvar med sitt ägande under en kortare tid. Man borde snarast ha ställt ut garantier för att man ska släppa det statliga majoritetsägandet inom en förutsägbar framtid - i synnerhet som det är ett strikt kommersiellt beslutsfattande som det ska vara fråga om i framtiden. Fru talman! Till sist vill jag säga något om hemlighetsmakeriet och bristen på informationsmaterial till riksdagen. Jag vill bara säga till näringsministern att jag har följt näringsutskottet i 20 års tid. Jag vågar påstå att det är liten skakande om det beslutsmaterial som fanns i näringsutskottet är det enda som regeringen hade att ta del av. Jag har inte under någon annan industri eller näringsminister haft ett så dåligt underlagsmaterial för en så stor affär. Jag tycker att det är besvärande att mina norska kolleger haft ett betydligt bättre underlagsmaterial för sitt beslutsfattande än vad den svenska riksdagen haft.
Fru talman! Först kan jag konstatera att ledningen av bolaget kommer att ske med en kommersiell styrelse. Vi har tillsatt Jan-Åke Kark, som nu är vd på Telia, som ordförande för bolaget. Vi har också i övrigt tillsatt styrelseledamöter som har en mycket hög kompetens inom telekom. Därtill kommer detta bolag, för att nu än en gång klara ut detta, att drivas på kommersiell grund - liksom många statliga bolag. Jag förstår inte detta förakt för en statlig ägare, tron att en statlig inte skulle kunna hantera saker och ting. Vi har ett flygbolag. Vi har en försvarsindustri. Vi har en mängd olika industrier som faktiskt väl kan mäta sig med dem som enbart har privata ägare. Jag tycker inte att man kan dra den här skarpa linjen. Det handlar om att bolaget ges möjlighet att utvecklas på en kommersiell grund. Om man tittar på fonderna ser man att staten till stor del är inblandad som ägare på ett eller annat sätt. Men vi tillser ju att våra bolag drivs på en kommersiell grund. Jag vill ändå påstå att vi från Näringsdepartementet har haft ett minst lika gott beslutsmaterial som den norska regeringen har haft. Jag förutsätter också, och är övertygad om, att det materialet har legat till grund för våra föredragningar och den information som har givits till näringsutskottet. Därför tycker jag att det är lite att ta i att säga att detta bygger på ett dåligt underlag. Det är inte sant. Tack!
Fru talman! Jag vet inte om det var en medveten misstolkning från näringsministerns sida när han sade att det var ett dåligt material i departementet. Jag noterade att det var ett betydande hemlighetsmakeri gentemot riksdagen och dess utskott, vilket är anmärkningsvärt. Jag har inte varit med om att man har haft ett sådant hemlighetsmakeri tidigare. Jag förutsätter att det, trots att vi tog in hela akten, har funnits ett mer långtgående beslutsmaterial i Regeringskansliet som vi inte har kunnat ta del av. Vi har kunnat ta del av delar av det som har funnits i det norska stortinget. Jag tycker att det är besvärande att öppenheten har varit sämre i Sverige än i Norge när det gäller beslutsmaterialet. Fru talman! Till sist i den här diskussionen noterar jag de värderingar som finns kring 400 miljarder. Jag noterar näringsministerns tal mycket noga när han beskriver det kommersiella beslutsfattandet via den kommersiella styrelsen. Jag noterar dock samtidigt att fusionen inte har varit tecken på ett starkt kommersiellt beslutsfattande, utan den har varit ett tecken på politiska överväganden, politisk kohandel och politiska låsningar. För mig är detta djupt oroande inför framtiden för Telia och Telenor. Jag skulle vilja ha klara garantier för att det icke ska vara någon inblandning från den politiska sfären i det här bolaget. Jag vill mycket klart och entydigt säga att en del av de företag som näringsministern ville ta upp också har problem med det statliga ägandet. Vi ser det på SAS. Vi kan notera att Celsius Industrier är privatiserat till den dominerande delen. Vi noterar även att det blir problem när det blir politisk inblandning. Det hindrar inte att företag som lämnas åt sig själva att agera kan fungera väldigt bra, även om jag tror att ett kompetent ägande har någonting positivt att medföra och tillföra varje bolag.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag, när det gäller den här fusionen, delar uppfattningen att det har varit diskussioner, som vid alla fusioner. Jag kan ge exempel på mycket stora fusioner - nästan lika stora som den här fusionen - där helt privata företag har försökt slå sig samman. Jag har inte följt de sammanslagningarna, men när jag följer med i medierna och läser tidningsrubrikerna måste jag tyvärr konstatera att vi nästan ligger i lä i det här avseendet. Med det här vill jag ha sagt att det lätt fokuseras och blir en debatt när man gör sådana här stora fusioner där det handlar om mycket pengar och stora intressen. Vi har snarare varit sämre än de andra i det här avseendet. Men detta bolag ska styras på kommersiell grund. Ägarna ska ta sitt ansvar, och vi ska vara aktiva när det gäller vår roll som ägare. Vi ska inte gå in och göra politiska bedömningar när det gäller företagets affärsstrategier etc. Det kan jag garantera Per Westerberg. Tack!

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Till stora stycken håller jag med om svaret. Men jag är inte nöjd med hur skolministern har valt att tolka min interpellation. Det är snarast problemet. Tolkningen utgår ifrån vad vi har gjort på politisk nivå och vilka teorier vi har i skolan. Vi har mål som är väldigt tydliga. Våra barn ska i skolan få lära sig olika former av kunskap som finns i läroplaner och kursplaner. Vi har mål om att det ska finnas olika arbetsmetoder så att barnen ska utvecklas allsidigt. Allt det håller jag med om, och jag tycker att det är väldigt viktigt. Men i min interpellation har jag utgått ifrån hur det faktiskt är för Anna, Stina, Pelle, Erik, och allt vad de heter, som är trötta. Jag har varit ute i ett stort antal klasser de senaste åren och sett hur många känner att de inte riktigt orkar med. Man kan se hur de förlorar i motivation och hur lusten att börja stöka med lite andra saker växer inom en del barn. Jag kan själv ha upplevt att vissa lektioner som jag i egenskap av besökande lektor haft möjlighet att bevista också har varit tråkiga och svårfångade. Ambitiösa lärare har fångat kursplanerna och sitt ämnesinnehåll. De undervisar såsom de har uppfattat kursplanerna, men eleverna kan inte alltid ta till sig kunskaperna. Vi har en skollag där det i 2 § står att eleverna ska genomgå en harmonisk utveckling. Ska våra barn vara harmoniska i skolan har de också rätt att utifrån sin begåvning och sina intressen få möjligheter att utvecklas. Jag har funnit att mycket av det som saknas är de praktiska, näraliggande kunskaperna. Många har intresse och fallenhet för att fånga kunskaper kanske först utifrån ett praktiskt perspektiv för att senare lära sig det teoretiska. I dag har vi tyvärr hamnat i att det många gånger finns en negativ attityd i samhället mot det praktiska kunnandet. Det är lite finare att lära sig teorierna och att undervisa teoretiskt. Det är den problematiken som jag tycker är väldigt viktig. Varken skolministern eller jag själv har lust att sitta ned och se att verkligheten är något annat än vad vi de facto har velat med de mål och kursplaner som finns. Det jag har funderat på är hur skolministern har tänkt att hantera det.

Fru talman! Jag tycker att skolministern ger en väldigt klar och tydlig deklaration om hur man faktiskt kan arbeta inom ramen för de kursplaner som finns i dag för att åstadkomma en utveckling och att attityden till den praktiska kunskapen förändras. Likväl är vi olika. Utifrån olika begåvning har vi fallenhet för olika saker. De flesta har erfarenheter av det. Det är också en del av den människosyn som bygger på västerländsk humanistisk tradition. Vad innebär det när skolministern tidigare uttryckte sin önskan att i princip alla skulle gå vidare till universitet och högskola? Vad innebär det om vi får ett samhälle där i huvudsak alla är akademiker? Vi leker med tanken, fast jag aldrig tror att den blir verklighet. Om människor ute i samhället känner att det är den teoretiska kunskapen som de i hög grad ska värderas utifrån, vad får vi då för samhällsutveckling? Vill vi ha den? Jag funderar på dem som vi i vårt yrke är beroende av. Vi är glada för att det finns taxichaufförer som är beredda att köra oss och att vi har någon som lagar vår mat när vi själva inte kan vara hemma att göra det, osv. Många behövs för att samhället ska fungera, och vi behövs tillsammans. Här är jag orolig för att vi redan i tidiga år i de institutioner som alla medborgare går igenom, och alla måste gå igenom skolan, lägger grunden för en attityd som ger konsekvenser i samhället som vi egentligen inte vill ha. Jag tror att skolministern och jag kan vara överens om att vi alla behöver varandra för att det hela ska fungera och för att det ska finnas en balans i samhällssystemet. Det är just attityden som jag i hög grad vill göra oss uppmärksamma på. Hur kan vi förändra attityden till denna typ av kunskap?

Fru talman! Ja, det är precis det som jag är ute efter. Vid dagens justeringssammanträde i utskottet justerade vi även det betänkande som innebär att de vuxna som går ut gymnasiet inte får tillräkna sig det praktiska kunnandet eller de estetiska ämnena i sina betyg. Men detta kanske kan komma upp till debatt i ett annat sammanhang. I varje fall tycker jag att det är väldigt viktigt att den diskussion som förts här i kammaren i dag också förs ute på skolorna. Att döma av Riksdagens revisorers rapport är det tyvärr inte alltid så att det som vi med aldrig så goda ambitioner har för avsikt förs ned på klassrumsgolvet. Därför får vi allihop hjälpas åt att uppvärdera de kunskaper som vi tycker är viktiga för oss i samhället. Jag tackar för detta.